Herr talman! Det är alltid oroande att möta invändningar mot en uppläggning som är så angelägen för att vi skall kunna klara arbete och välfärd i samhället framöver. Därför har jag varit oroad när Lars-Ove Hagberg i riksdagen gång på gång stått upp och försökt underkänna de ansträngningar som jag och regeringen har gjort för att få till stånd en nedväxling från inflationslöner till reallöner. Lars-Ove Hagberg är en av dem som har försökt bidra till att upprätthålla inflationsförväntningarna och därmed skapa en sämre utveckling för löntagarna. Men vi har nu fått en bred uppslutning kring den här linjen, och det är mycket värdefullt. Över 80 % har nu avtal, och för de övriga finns det inget annat utrymme än att ansluta sig till detta. Därför säger jag att det är lika illa när man höjer styrelsearvodena på detta sätt som när Lars-Ove Hagberg går ut i debatten och försöker underminera strävandena att växla om från en inflationsekonomi till en realekonomi.
Herr talman! Jag tror faktiskt att det är en viss skillnad på min dignitet och digniteten hos verkställande direktörer som tar emot styrelsearvoden. Det är det som man gör och inte det som man säger som är avgörande, precis som finansministern sade. Vad jag är mycket orolig för är vad som kan besannas. När regeringen har lagt fram Rehnbergsavtal, i ett läge då de högavlönade har fått de största skattesänkningarna och gett denna signal, kommer de högavlönade och tillskansar sig fördelarna. Sedan påverkar det marknaden. När avtalen går ut kvarstår ju problemen, och det har jag varnat för. Det är faktiskt samma invändningar som i alla tider har gjorts när det gäller prisstopp på t.ex. varor. Vidtas inte samtidiga åtgärder kvarstår problemen. Vid prisstopp har vi alltid kombinerat med någonting annat. När nu utvecklingen blir på det här viset gör ju regeringen inte detta.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg är egentligen den siste som skall stå upp och kritisera mig på det här området. Om Lars-Ove Hagberg i riksdagen hade hjälpt till för att skapa opinion, så att vi kan komma ifrån inflationsekonomin och få stabila priser, hade jag förstått Lars-Ove Hagbergs resonemang. Men Lars-Ove Hagberg är inte vem som helst. En riksdagsledamot spelar en mycket stor roll i opinionsbildningen. Lars-Ove Hagberg har under hela det senaste året varit ute och klagat, kritiserat och försökt bilda opinion mot våra ansträngningar. Jag tar gärna emot kritik för att inte allt fungerar perfekt, men jag har svårt att ta emot kritik från Lars-Ove Hagberg som verkligen inte har gjort någonting för att hjälpa till i den här mycket viktiga saneringen av svensk ekonomi: att komma ifrån inflationsekonomin och därmed klara arbete och välfärd framöver.
Herr talman! Jag är verkligen mycket smickrad över den roll i svensk politik som jag har fått av finansministern. Det som finansministern säger är väl inte riktigt sant. Vänsterpartiet har krävt att det skall bli en ordentlig press på priserna och att de lågavlönade skall gå fria. Gör man ett Rehnbergsavtal som riktar sig mot de lågavlönade går de högavlönade fria. Nu kommer den här rapporten som besannar min tes. När avtalen går ut kan det bli en jättelik inflationsförväntning. Jag önskar inte en sådan utan reallöner och en helt annan uppläggning av inflationspolitiken, en uppläggning som skulle sänka priserna och pressa dem som sätter priserna. Men med det här systemet är jag mycket rädd för att förväntningarna kan bli större, och de lågavlönade befinner sig i ett mycket dåligt läge.
Herr talman! Stabiliseringsavtalet är upplagt så, att det ger en inkomstförstärkning för de lågavlönade. De som befinner sig under genomsnittet får en förstärkning, vi andra får avstå från en löneökning det här året. Dessutom är avtalet konstruerat så, att själva profilen, kostnadsbelastningen, gör att vi kommer att ha fler arbeten i Sverige framöver än vi skulle ha haft om vi fortsatt i den gamla riktningen. Så avtalet har en låglöneprofil. När det gäller priserna är Lars-Ove Hagberg på nytt ute i samma inflationistiska träskmarker som tidigare. Inflationstrycket i ekonomin är på väg ned. Inflationsförväntningarna har drastiskt reducerats. Se på det material som SCB presenterade förra veckan. Stå inte här och håll liv i inflationsförväntningarna utan hjälp i stället till med att lyfta fram vad som nu håller på att ske. fr.o.m. maj och till årets slut stannar prisstegringarna vid 2 %. Nästa år bör vi kunna hålla dem vid 3 %. Tala om detta! Då kan Lars-Ove Hagberg hjälpa till att hålla tillbaka inflationsförväntningarna.
Herr talman! Nu förbehåller jag mig faktiskt rätten att få kritisera den politik som regeringen för. Jag har tydligen rätt. Min och vänsterpartiets farhågor gick ut på att just Rehnbergsavtalet skulle medföra att de högavlönade rusade i väg. Det finns ingen garanti för att de skall stoppas. Om jag lyfter fram någonting är det för att det skall vidtas åtgärder. Jag frågar om regeringen tänker vidta åtgärder och då säger finansministern att det inte får bli någon höjning. Men om det inte hjälper, vilket det hittills inte har gjort trots löften från de höga herrar som ville ställa upp, har vi den spiral som jag talat om. De lågavlönade kommer ju att under ett, två eller tre år att få mycket små ökningar, och det är ju inte säkert att prisutvecklingen fortsätter som väntat. Priserna kan faktiskt stiga.
Herr talman! Prisutvecklingen är alldeles definitivt på väg ned. Vi håller på att vinna kampen mot inflationen. Lars-Ove Hagberg borde vara den som står upp och erkänner detta. Se på det material som har presenterats, på de prognoser som finns. Det råder inget tvivel. Det är nödvändigt om vi skall få en bättre reallöneutveckling än den som vi har haft under inflationsekonomins tid. Detta kräver att alla ställer upp. När det gäller löner och annat är det ingen kommandoekonomi. Det handlar om påverkan och opinionsbildning. Jag har ägnat mycket tid åt detta under det senaste året, i syfte att komma dit där vi befinner oss i dag. Var säker på att jag kommer att fortsätta. Det som jag har sagt i mitt svar kommer säkert att uppmärksammas och bli ett viktigt bidrag. Men jag förbehåller mig rätten att tala om för Lars-Ove Hagberg att jag inte tar emot kritik från en person som har gjort allt för att underkänna och underminera det här arbetet.
Herr talman! Det sista är ju inte sant. Jag vill att man skall bekämpa inflationen på ett annat sätt, men det vill Allan Larsson som finansminister inte respektera. Det må vara hans sak. Beträffande kommandoekonomi vill jag säga att regeringen ju till 80 % har lyckats genomföra Rehnbergsavtalet med påföljd att de högavlönade ändå kan smita igenom. Detta måste ju vara ett problem. Här rör det sig om en kommandoekonomi riktad mot de lågavlönade som har fått ut mycket litet av skatteomläggningen. De som verkligen har fått ut någonting tar i det här läget för sig. Detta är inte lyckat, och regeringen måste väl ändå fundera över vad som kan komma i nästa skede. Då riktas en pekpinne mot näringslivet, och jag instämmer naturligtvis med all kraft, men vad kan regeringen göra ytterligare?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för ett långt och utförligt svar. Naturligtvis hade jag hoppats att utrikesministern skulle säga: Vi har gjort ett fördömande uttalande. Men jag förstår att det ibland kan vara svårt att utreda frågor av det här slaget. Vad utrikesministern här har sagt tycker jag är bra. Det gagnar den här debatten. Bakom min fråga ligger upprördhet och en medkänsla för mina medsystrar i Iran. Den rådande regimen där är ju ett formidalet skräckvälde, inte minst med tanke på kvinnorna. Regimen har gjort inskränkningar i fråga om kvinnornas sociala, politiska och civila rättigheter. Som kvinna och medsyster måste jag alltså helt enkelt reagera. Utrikesministern redovisar att Sverige med stort engagemang och intresse driver frågor om mänskliga rättigheter. Bl.a. gäller det då Iran. Jag skulle vilja fråga: Kan vi förvänta oss att utrikesministern vid första lämpliga tillfälle, när frågorna är utredda och man har kommit fram till att det verkligen förhåller sig på det sätt som har beskrivits, gör ett skarpt uttalande, till förmån för Irans kvinnor?

Herr talman! Saddam Hussein är en av dem som systematiskt och med stor konsekvens oavbrutet och under lång tid har begått brott. Till Saddam Husseins brott mot freden hör, som utrikesministern nämnde, angreppen mot Iran och Kuwait. Hans brott mot mänskliga rättigheter är mord och tortyr av oliktänkande demokrater -- alla demokrater är oliktänkande enligt Saddam Hussein -- giftgasangrepp samt, icke att förglömma, förföljelse av kuwaitier. Jag vill också gärna tillägga att Saddam Hussein har begått brott mot den internationella miljön. Den antändning av Kuwaits oljekällor som han är ansvarig för har förorsakat, och förorsakar fortfarande, omätliga skador på naturen. Möjligen är dessa skador de största som någon människa har åstadkommit. Mot den bakgrunden är det utmärkt att den europeiska gemenskapen, på förslag av Hans Dietrich Genscher, har begärt att åtal skall väckas mot Saddam Hussein med anledning av dennes krigsförbrytelser. Genom vår ledare Bengt Westerberg ställde vi i folkpartiet oss omedelbart bakom denna begäran. Regeringen har avvaktat. Men jag tycker att det besked som utrikesministern i dag har lämnat är positivt, i den meningen att slutsatsen kan dras att regeringen skulle vara beredd att i Förenta nationernas stödja ett sådant här åtal mot Saddam Hussein. Vidare noterar jag att regeringens företrädare, herr utrikesministern, klart deklarerar att Saddam Hussein är en krigsförbrytare. Det framgår med stor tydlighet av utrikesministerns svar på min fråga. Utrikesministern talar ju i svaret om ''Saddam Hussein och andra irakiska krigsförbrytare''. Det är alltså fullständigt klart hur det förhåller sig i det avseendet. Från den synpunkten förefaller regeringen inte vara beredd att hålla sin tidigare brevvän särskilt väl om ryggen. Är det en riktig tolkning, herr utrikesministern, att ni i regeringen är beredda att stödja framställda förslag om åtal mot Saddam Hussein för brott mot mänskliga rättigheter och för dennes krigsförbrytelser? Om svaret är ja, tycker jag inte att det är nödvändigt att nu, som utrikesministern gör, spekulera i möjligheterna att åstadkomma det.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

Herr talman! Jag tolkar utrikesministerns senaste uttalande så, att det inte finns några motsättningar mellan mig och utrikesministern i det här avseendet. Jag kan inte tänka mig att någon folkpartist skulle kritisera utrikesministern för att han använder alltför starka ord i sina fördömanden av Saddam
Herr talman! Jag tror att människor mycket väl vet var de har folkpartiet. Däremot är det nog litet mera tveksamt -- jag vill säga detta, eftersom utrikesministern tydligen vill förlänga diskussionen -- var vi har socialdemokraterna. Det är trots allt ni som har skrivit ett kärleksfullt brev till Saddam Hussein, där ni på alla sätt visar den respekt som normalt förekommer regeringsföreträdare emellan men som just en sådan herre som Saddam Hessein har gjort sig utomordentligt litet förtjänt av.

Herr talman! Jag hoppas att UD fortsätter att hålla i det gemensamma ansvar som det handlar om, eftersom det är många departement inblandade. Jag vill ta ytterligare ett exempel som visar hur bråttom det är och där faktiskt svensk domstol nästan har medverkat till att eventuell kidnappning kan ske. En kvinna som jag har mött har två barn, elva och tolv år gamla. En svensk domstol har gett mannen rätt till umgänge utomlands, trots att hot om kidnappning föreligger. Nu vill mannen att barnen skall utlämnas till sommaren. Jag har fått brev från dessa barn och denna kvinna. 12-årige Edvard från Stockholm skriver bl.a.: ''Nu vill våran pappa ha oss utomlands. Han pratar så konstigt med oss och vill bara bestämma och säger att i hans land bestämmer pappan. Men vi vill bestämma själva. I Sverige har väl också barn rätt att säga vad de vill.'' Mamman säger: Kan det vara möjligt att jag skall dömas att tvinga ut mina barn till okänd adress utomlands, utan några som helst garantier? Jag vill överlämna breven till utrikesministern.

Herr talman! Jag har ingen anledning att ta tillbaka något av vad jag sade i den tidigare debatten med Hugo Hegeland. Jag sade då: ''Det är sant att återbetalningen i sig kostar knappt 100 milj.kr.'' Det är exakt samma besked som jag ger i dag. Vad jag invänder emot är Hugo Hegelands påstående att valet av förtida återbetalningstidpunkt orsakar en extra merutgift utöver tidigare kända utgifter på 100 miljoner. Det var felaktigt då, och det är felaktigt i dag. Om man lägger till de övriga kostnader som administrationen av systemet totalt sett innebär och som är svåra att uppskatta exakt, är min bedömning att det rör sig om en total kostnad som inte överstiger 150 miljoner. Jag vill påpeka att jag bygger min bedömning inte minst på uppgifter som vi har erhållit från riksskatteverket.
Herr talman! Jag bygger mitt påstående också på riksskatteverkets uppgifter, från självaste chefen himself. Det påpekas just att denna enda utbetalning kostar mellan 110 och 150 miljoner. Varför skulle det bli billigare att betala ut en del särskilt i februari än att betala i maj? Man kommer upp till en extra kostnad på minst, som jag hävdade, 100 miljoner om man skjuter på utbetalningen till februari 1992 i stället för att samordna det med skatteutbetalningen. För bl.a. kronofogdemyndigheten skulle det förenkla mycket, för postverket naturligtvis också. Det finns ytterligare uppgifter. Dagens Nyheter hade en redogörelse för de totala kostnaderna. De är, som Erik Åsbrink mycket riktigt säger, mycket svåra att bedöma, men man har ändå gjort en bedömning och kommit fram till 500 milj.kr. Dagens Nyheter brukar ofta ha rätt.
Herr talman! Ja visst, det händer att Dagens Nyheter ofta har rätt, liksom många andra tidningar ofta har rätt. Men i det här fallet har Dagens Nyheter fel. Jag kan försäkra att uppgiften om en kostnad på 500 miljoner är totalt felaktig och saknar all verklighetsanknytning. Jag vidhåller att den totala kostnaden, så långt den låter sig uppskattas, inte överstiger 150 milj.kr. för administration av systemet. Det är förvisso en kostnad, och jag förstår att Hugo Hegeland med den här och tidigare debatten vill bidra till att misstänkliggöra hela systemet. Men, Hugo Hegeland, skall man bedriva ekonomisk politik, vare sig det handlar om utgifter eller skatter, får man acceptera vissa administrativa kostnader. De är inte uppseendeväckande höga i det här fallet. Det är bättre att man gör det än att man ställer sig helt vid sidan av och skäller på alla förslag och alla åtgärder som genomförs.

Herr talman! Vi kan diskutera kostnaderna för olika ekonomisk-politiska åtgärder. De för alltid med sig vissa kostnader. Det är ofrånkomligt. Men för att få en rättvisande bild bör man också se på intäkterna, dvs. de positiva effekter som uppnås. I det här fallet var det fråga om en åtgärd för att kyla ner den överhettade ekonomin. Det var inte regeringens och socialdemokraternas förstahandsalternativ. Men eftersom Hugo Hegeland och alla andra oppositionriksdagsmän gick emot vårt ursprungliga förslag, var det inte möjligt att genomföra det. Det här var det andrahandsalternativ som det gick att få en majoritet för i riksdagen. Det var bättre att göra det än att inte göra någonting alls, att stå vid sidan om i en överhettad ekonomi och motsätta sig alla försök till att rätta till ekonomin. Jag tycker att detta skall finnas med när man beskriver det tillfälliga obligatoriska sparandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag är övertygad om att han, liksom jag och riksdagen i övrigt, vill göra allt för att se till att man kan leva upp till de riksdagsbeslut som har fattats, så att det verkligen blir en hygglig tillgång till gymnasielektorer i framtiden. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat vikten av detta, senast bl.a. när propositionen om ansvaret för skolan behandlades. Det som utbildningsministern sade är naturligtvis alldeles riktigt. Han talade om de olika åtgärder som har vidtagits. Det gäller kanske att också vidareutbilda adjunkter, men det är i första hand skolhuvudmännens sak. Den stora frågan blir då vilken press man kan sätta på skolhuvudmännen. Från riksdagens sida förutsätter vi att det skall finnas ett stort intresse för att vidmakthålla lektorstjänsterna också i fortsättningen. Samtidigt vet vi att ett mycket stort antal tjänster är vakanta, och om utvecklingen går i positiv riktning, rör den sig i alla fall väldigt långsamt. När detta betänkande behandlades i utskottet och i riksdagen för ungefär ett halvår sedan var det några punkter som antyddes, nämligen att man hade att vänta en förordning om meritvärdering vid anställning av lärare, som skulle gälla från den 1 januari 1991. Särskild vikt skulle då läggas vid forskarutbildning. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om så har skett, och om man inom departementet har kunnat följa i vilken utsträckning som ledigkungörande när det gäller lektorstjänster verkligen förekommer på initiativ av de lokala skolhuvudmännen. Jag tror att det är bl.a. faktorer av den här typen som man måste fästa vikt vid. Till detta kommer också bl.a. skolverkets senare utvärdering.
Herr talman! När det gäller den senare frågan om hur ledigförklaranden sker, tvingas jag medge att jag inte kan svara på rak arm, men jag kommer att ha den frågan i åtanke och se till att vi gör en sådan genomgång. Birger Hagård och jag är naturligtvis överens i sak om att det är viktigt, både att stimulera och att -- om det behövs -- pressa skolhuvudmännen för att upprätthålla höga kvalitetskrav beträffande lärarna och i synnerhet lektorerna i gymnasieskolan. Samtidigt är jag för min del fylld av tillförsikt. Jag har inte någon känsla av att man ute i kommunerna skulle vara präglad av en ambition att smita undan ansvaret för skolan. Tvärtom visar alltid de resor jag gör ute i landet att skolhuvudmännen är oerhört stolta och gärna använder sina gymnasieskolor som fjädrar i hatten för att ha att visa upp. De ser gymnasiet som av betydande värde när det gäller att tillgodose såväl kommuninvånarnas behov och önskemål som att locka andra att flytta till kommunen.

Herr talman! Lars Ahlström har frågat mig när regeringen ämnar bevilja Stiftelsen Ostindienfararen Götheborg tillstånd att sälja delar av de miljontals blåvita porslinsskärvor som bärgats ur vraket av det år 1745 förlista fartyget. Regeringen fattade beslut den 28 juni 1990 om en ansökan från stiftelsen om att få sälja porslinsskärvor från det aktuella vraket. Den fann då att en försäljning av en andel av skärvorna i och för sig kunde komma ifråga, eftersom fyndet var av en sådan art att de vetenskapliga och museala motiven för bevarande ändå borde kunna tillgodoses. Regeringen biföll emellertid inte ansökan, eftersom den fann att tillstånd till en försäljning borde kunna grundas på dokumentation av en avslutad och avrapporterad arkeologisk undersökning. Någon sådan dokumentation fanns sålunda inte företedd. Av min redovisning följer att stiftelsen -- med den efterlysta dokumentationen som grund -- har möjlighet att göra en förnyad ansökan om försäljning. Den kommer då att prövas av regeringen med utgångspunkt bl.a. från vad kulturutskottet anfört i ärendet.

Herr talman! Det har ingalunda varit meningen att regeringen skall sälja skärvor. Det torde kulturministern vara väl medveten om. Vad som har uppfattats som negativt är att man inte har kunnat acceptera att det har genomförts en ytterst vetenskaplig undersökning, som innebär en nyorientering när det gäller marinarkeologiskt arbete. Min fråga är då: Anser kulturministern att dokumentationen i denna bok skall kunna utgöra underlag för en ny framställning? Är regeringen då villig att omgående bevilja detta tillstånd med tanke på det musikteaterintresse som jag tidigare anförde?
Herr talman! Lika litet som jag som justitieminister skulle vara beredd att ta ställning till huruvida bilförare Göransson, som har kört mot rött ljus, skall ha tio eller hundra dagsböter, lika litet är jag beredd att ta ställning till de vetenskapliga förutsättningarna för en dokumentation. Det är upp till andra att göra. Men jag är beredd att mycket positivt pröva en ansökan, dvs. i klartext att bevilja tillstånd, därest de som har kvalifikationer att göra den vetenskapliga bedömningen kan säga att dokumentationen är tillfredsställande.

Herr talman! För att börja med att tala om anslagstekniken så är det faktiskt 15 miljoner; 5 miljoner under två år och 5 miljoner ett år. På så sätt är det inte orimligt att nå summan 12 miljoner med de omräkningar som har gjorts. När det gäller den andra frågan tycker jag att det är en viktig princip att man inte har alltför många relativt små öronmärkta anslag. Det är alltid frestande när man inför nya anslag och nya ändamål att man lägger in specialanslag för att man aldrig skall behöva sätta in verksamheten i ett vidare perspektiv.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret, även om det inte stod särskilt mycket i det. Det verkar nästan som om civilministern var litet överraskad över att det över huvud taget tas fram en ny uniform. Men det framgår ju senare i svaret att civilministern ändå känner till det. Rikspolisstyrelsen har tagit fram och utvecklat uniformen. Det har man väl gjort i akt och mening att köpa en ny uniform, såvitt jag förstår. Man har gjort det i samarbete med svenska företag, vilket jag tycker är bra. Risken är att detta går samma väg som när man tog fram en ny uniform för försvaret. Huvuddelen av beställningen lades i andra länder, trots att vi bråkade en del om det. Jag kan inte dela civilministerns uppfattning att frågan är för tidigt ställd. I och med att uniformen har tagits fram kommer det också att vara aktuellt att köpa den. Såvitt jag vet var väl tanken att man skulle börja den här processen någon gång nästa år. Det har dessutom kommit fram idéer om att man skulle köpa en mindre upplaga av uniformen att användas under fotbolls-EM nästa år. I så fall är frågan mycket aktuell. Jag vet inte vad civilministern säger om det, men vore det inte ett bra sätt att introducera uniformen att köpa in ett mindre antal och använda då? Dessutom skulle jag vilja veta om civilministern ändå inte har den uppfattningen att uniformen borde köpas i Sverige. Det måste väl ändå vara en tillgång att vi har en svensk tekoindustri som kan hjälpa till att utveckla sådant här? Vad gör vi den dag vi inte har det? Borde vi inte köpa uniformen i Sverige?

Herr talman! Skall man få något resultat i en sådan här fråga måste man börja innan man har klarat av dessa processer och köpt uniformen -- då är det för sent att komma och tala om detta. Därför har jag startat redan nu. Jag vet att uniformen är utvecklad och den finns ute hos polisen. Det finns naturligtvis ett brett intresse för att vi skall kunna köpa den i Sverige; inte minst från Sjuhäradsbygden. Därifrån har vi gemensamma erfarenheter. Om nu uniformen inte skall vara fri utan poliserna skall köpa dem själva -- om jag förstod civilministern rätt -- finns det ju ändå starkare motiv för att den skall köpas i Sverige. Jag tror att vi i Sverige är ganska ensamma om att vara så flata när det gäller att slå vakt om vårt näringsliv och de människor som arbetar där. För mig är det ganska självklart att vi försöker göra detta på ett sådant sätt att vi kan få en svensk uniform till polisen. När det gäller frågan om upphandlingen är det förmodligen så att ministern eller regeringen i så fall på något sätt måste hjälpa till.

Herr talman! Är det ändå inte så, civilministern, att det är ännu viktigare att det finns en tillverkare i Sverige som kan tillhandahålla alla de olika nyanser som kan behövas av uniformen, om varje polisman skall köpa sin uniform? Då kan beställningarna inte heller göras i så stora partier. Jag får ungefär samma svar av civilministern som jag fått från försvarsministern när jag tidigare frågat om uniformer till försvaret, att det är upphandlingsförordningen som gäller. Jag vet det, och jag vet dessutom att om det finns en skillnad i pris, måste regeringen gå in. Då kan myndigheten inte själv ta beslutet. Det är därför som jag har ställt frågan, och jag vill att civilministern skall ha det här i åtanke när frågan kommer upp.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är bra att någonting har hänt. Det är naturligtvis också positivt för mig som ledamot att ha fått ett välvilligt svar på den sista fråga som jag har ställt här i riksdagen och även att få gehör för krav som jag har ställt för flera år sedan. Men bortsett från det är det egentligen skandal att allvarliga olyckor skall behöva inträffa och den allmänna opinionen tvingas sätta press på regeringen för att någonting skall ske. Tillfälle att göra någonting har funnits tidigare. Frågan om trafikövervakningen i storstäderna har nämligen aktualiserats för flera år sedan på grund av de allvarliga missförhållanden som rått. Folkpartiet har såväl i Stockholm som i Göteborg rest krav på inrättande av kommunal gatupolis. Det skedde i Stockholm 1987, med resultat att brev sändes till civildepartementet med krav på åtgärder. I februari 1990 väcktes en ny motion med anledning av fallande trafikmoral i Stockholm. I Göteborg tog folkpartiet liberalerna upp frågan 1989. Här i riksdagen väckte jag en motion 1990 med krav på att regeringen skulle utreda frågan om kommunal gatupolis. Motionens förslag togs upp i proposition 1989/90:155, Förnyelse av polisen, och där sade faktiskt statsrådet: Jag avser att föreslå regeringen att en särskild utredare tillkallas för att se över ett antal frågor på trafikövervakningsområdet om hur kommunal medverkan i trafikövervakningen skall kunna utformas samt att i övrigt granska arbetsformerna, organisation m.m. för trafikövervakningsverksamheten. Utskottet tillstyrkte detta av regeringen framlagda förslag, men ingenting hände. Man spelade t.o.m. oförstående på departementet vid förfrågan. År och människoliv har gått till spillo. Nu har det hänt något, och frågan är då: Kommer den särskilde utredaren att få möjlighet att arbeta snabbt och ges tillfälle att pröva alternativ som kan uppfattas som realistiska av allmänheten? Det sistnämnda anser jag vara oerhört viktigt.

Herr talman! Om jag uppfattade Kerstin Ekmans fråga rätt är svaret ja.

Herr talman! Jag är först litet nyfiken på vad köpmännen sade efter civilministerns föredrag i går. Var de nöjda? Statsrådet säger vidare att det inte räcker med attityd och opinionspåverkan, eftersom det är fråga om ganska avancerade brottslingar. Jag ger honom rätt så till vida att det i slutfasen handlar om sådana personer. Men vi får inte glömma bort en sak. De mycket rutinerade brottslingarna rekryteras ur småsnattarledet och de kommer från en början av en brottslig bana som utvecklas alltmer åt fel håll. Det ligger en viss fara i att säga att det inte endast räcker med attityder. Jag tror att de är en viktig del i sammanhanget. Det behövs mycket avancerade insatser från polisens sida när det gäller att ta tag i de svåra brotten. Det vore fel att säga att attitydinsatser skulle vara otjänliga i sammanhanget. Jag skulle gärna se att civilministern håller ett större tal på det temat.
Herr talman! Jag kan försäkra Elver Jonsson att jag har hållit många tal på det temat. Men jag tror att den länkningen blir litet ogripbar. Regeringen har nu planerat för sommaren med intensiva insatser i hela landet när det gäller att försöka förhindra gatulangning av narkotika i syfte att därigenom motverka tillströmningen av fler nya fall och unga som blir beroende av narkotika. Vi har haft goda erfarenheter av de insatser som har gjorts på en rad platser i landet, och vi vill nu intensifiera den verksamheten. Jag tror att det kan vara ett viktigt led att förhindra att fler blir beroende av narkotika. Vi vet erfarenhetsmässigt att ganska många av dem som begår rån också gör det i sin jakt efter narkotika.

Herr talman! Jag har svarat på frågan i det svar som redan har redovisats.
Herr talman! Det finns ett ordspråk som säger att det är bättre att fråga och verka okunnig än att förbli det. Jag tycker att det kan vara skäl för en landshövding att ställa sig på länsbornas sida, vilket har skett i detta fall. Jag tror att problemet kommer att uppstå på fler håll i landet i den decentraliseringsprocess som pågår.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Som alltid när s.k. nya frågor dyker upp står det svenska samhället famlande. När man är osäker tar man fram regelboken och tittar i lagen. Regler och lagar är inte skrivna för de extrema situationer vi talar om. Om man då som handläggare är för osäker är det risk för att agerandet blir helt galet. Jag skall ta ett exempel. Jag träffade förra veckan en ung kvinna som begärt skilsmässa och nu fått hjälp av myndigheterna att gömma sig och det lilla barnet på ett år, eftersom mannen misshandlat henne och hotat döda henne. Han är utländsk medborgare. Han har också hotat att döda barnet och klyva det på mitten, så att han kan få återföra sin andel till sitt hemland. Allt detta skall han göra om han inte får ta barnet själv. Denna unga kvinna uppmanades av socialtjänsten i sin kommun att ändå lämna barnet till pappan i fredags, visserligen under överinseende av socialtjänsten, därför att ett barn behöver sin pappa. Man hade dessutom den ambitionen att få parterna att kunna tala bättre med varandra. ''Men om han tar barnet och sticker, kan ni hindra honom då?'' frågade den stackars mamman. ''Nej, det kan vi inte'', svarade socialtjänsten. Nu fick hon stöd av andra och vägrade att lämna ut barnet under de villkor som råder. Detta var ett exempel där jag menar att man har bristande kunskaper, förståelse och där man tydligen lever efter den nya regelboken för s.k. normala skilsmässor. Samarbetssamtal i sådana här fall ter sig något bisarra. Enskilda handläggares beteende kan få katastrofala följder. Min fråga är då: Vad kommer regeringen att göra för att öka kunskaperna och försöka, som Bengt Lindqvist själv säger, förhindra att barn bortförs?
Herr talman! Låt mig allra först slå fast att de fall som Margareta Persson pekar på, där ett bortrövande faktiskt har skett, naturligtvis är utomordentligt tragiska. Vi måste göra allt vad vi kan för att förhindra detta. Samtidigt vet vi att det mellan två vuxna människor med barn kan förekomma mycket djupgående konflikter där barnet lätt blir ett verktyg. Min erfarenhet är att de kan vara båda föräldrarna som använder barnet på det här sättet i sådana konflikter. Ibland är det utomordentligt svårt för den tredje part som skall skydda barnets intressen att finna de rätta vägarna för att ge det effektiva stöd som barnen i de här fallen behöver. Vi behöver öka kunskapen om de förhållanden som leder till den här typen av djupa konflikter mellan två vuxna människor, en man och en kvinna med barn, och i mycket hög grad även när de vuxna kommer från olika kulturella bakgrunder. Det kan finnas olika synsätt som ligger djupt nere i den värderingsgrund som de båda vuxna har och som kan vara grunden till detta. För att över huvud taget öka socialtjänstens kompetens i de här situationerna som gäller svårt utsatta barn, har regeringen anslagit en betydande resurs. Det är med dess hjälp som socialstyrelsen nu skall skapa större kunskap och större beredskap ute i socialtjänsten kring de här frågorna. Jag kan gärna nämna för Margareta Persson att socialstyrelsens avsikt är att redan i början av nästa månad ta upp de här frågorna, som nu är aktuella mellan oss, på det möte som socialstyrelsen skall ha med socialkonsulenterna kring barnfrågor.

Herr talman! Det är här mycket tal om resurserna för att ge den förfördelade parten, som i de här fallen är kvinnorna, möjlighet att få umgänge med sina barn också när de befinner sig utomlands. Vi har funderat ganska mycket på det här, och jag skall erkänna att det är en ny frågeställning för mig, och jag tror även för socialdepartementet i stort, hur man skall lösa det här. Frågan är om det skall ske genom generella ordningar eller om man i de här oförutsägbara fallen där det sker en kidnappning skall räkna med att de är socialtjänsten och det ekonomiska biståndet som är den möjlighet som står till vårt förfogande. Vi är naturligtvis inte färdiga med detta, men mycket talar väl för att det är ekonomiskt bistånd som är den rimligaste formen av stöd i de här sammanhangen för att kunna besöka barnen. Detta får den fortsatta utredningen kring de här viktiga frågorna ge besked om. Det är viktigt, det tycker jag precis som Margareta Persson, att vi flyttar fram positionerna både kunskapsmässigt och när det gäller de åtgärder vi sätter in.
Herr talman! Jag tackar för att Bengt Lindqvist slår fast, vilket vi redan vet, att det är en ny fråga och att man på departement och andra myndigheter inte har tillräcklig kunskap. Det är ju detta det handlar om. Jag hoppas att man nu verkligen sätter i gång och arbetar speciellt med handläggningen av umgängesrätten och det ekonomiska stödet. Jag litar på att socialdepartementet nu kommer att sätta i gång det här, eftersom det är bråttom. Varje månad som går, är som år för de berörda kvinnorna och barnen.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har ställt följande två olika frågor till mig: Kan statsrådet tänka sig någon form av gruppboende med statsbidrag som mellanform för de bostadslösa, som behöver stöd och hjälp i sitt boende? Jag besvarar båda dessa frågor i ett sammanhang. Bostadslösheten är utan tvekan ett svårt problem. Som Ragnhild Pohanka vet är det ett ansvar som åvilar kommunerna. Jag har därför tagit reda på hur situationen är i våra storstäder. Även om situationen är allvarlig för de hemlösa, visar de efterforskningar jag gjort att man åtminstone i storstäderna är väl medveten om problemen. Man har valt olika sätt att försöka möta de akuta behoven av tak över huvudet. Det finns också i samtliga storstäder olika former av mer eller mindre skyddat boende, bl.a. träningslägenheter, försökslägenheter och gruppboende av det slag som Ragnhild Pohanka efterlyser. En utvidgning av denna verksamhet planeras. Jag kan i dag inte se att det finns behov av ett statligt inripande i denna kommunala angelägenhet. Jag vill också erinra om att det står kommunerna fritt att använda medel även för dessa ändamål inom ramen för statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård, som för närvarande uppgår till 950 milj.kr. Förra året gick 727 milj.kr. direkt till kommunerna. Det finns inget som hindrar kommunerna från att använda en del av dessa medel till att utveckla alternativa vård och boendeformer för den grupp hemlösa, som behöver stöd i sitt boende.

Herr talman! Den senaste tidens uppmärksamhet kring dessa frågor har lett till att man inom kommunerna börjat planera mer systematiskt för att lösa dessa problem så långt det över huvud taget är möjligt. När jag för något år sedan samlade mig inför de diskussioner vi då förde om de hemlösas situation, var det inte den bild av planer och initiativ i storstäderna som jag nu ser som mötte mig. Denna debatt har gjort nytta. Mitt intryck är nu att man planerar både förebyggande och tidigare insatser, där naturligtvis uppsökande verksamhet är en kärnpunkt. Utan att nå dessa människor och veta var de finns kan man heller inte hjälpa dem. Man planerar också olika boendeformer för utslussning och inte minst små gruppbostäder, och även permamentbostäder, om detta visar sig nödvändigt. Säkert krävs det en mycket lång tid för att de människor som länge har befunnit sig utanför samhällsgemenskapen skall komma tillbaka. Men man bör aldrig utesluta att de kan göra det. Jag håller med Ragnhild Pohanka om att det måste finnas möjligheter att bo länge i dessa skyddade former för att steg för steg och litet försiktigt bygga upp den självtillit och de resurser hos de berörda som behövs för att man skall klara sig på egen hand. Det handlar naturligtvis också om mycket annat, t.ex. möjligheten att återgå i arbete, bryta de onda cirklar som ofta har att göra med missbruk och annat som inverkar på hela den totala situationen.

Herr talman! När man sett hur människor bor och att man köar för att bo fjorton personer i ett rum, verkar den form av gruppboende som socialministern talar om ganska avlägset. Jag menar att man kanske först måste satsa på enkla former av boende. Jag vet att dessa människor ligger i kulvertar och trappuppgångar, och de skulle säkert gärna vilja ha en säng att vila i, en säng till vilken de också kvällen därpå får komma tillbaka till. Det är inte självklart att man får det i dessa lågtröskelhem. Vi är överens i den här frågan, och det var också förra gången vi debatterade frågan. Men jag väntar på att det skall hända något, och såvitt jag känner till har det inte hänt någonting än. Det händer för litet.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att föreslå ändringar i gällande lagstiftning för att förhindra att en svensk medborgare, som är förtidspensionär och som blivit villkorligt frigiven efter ett fängelsestraff och flyttat till sitt gamla hemland, får pensionen eftersänd. En svensk medborgare som beviljats tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring och som bosätter sig utomlands är berättigad till folkpension i förhållande till det antal år han tillgodoräknats pensionspoäng för allmän tilläggspension. Tilläggspension utges, oavsett var pensionären är bosatt, i förhållande till dels antalet poängår, dels storleken av de intjänade pensionspoängen. Jag utgår från att försäkringskassans beslut i det ärende som föranlett Om en person begår brott skall han straffas enligt det straffrättsliga regelsystemet. I vårt rättssamhälle kan man inte -- frånsett alldeles speciella situationer -- ytterligare bestraffa en person genom att dra in hans sociala förmåner. Jag är därför inte beredd att föreslå några ändringar i lagstiftningen i den riktning Hugo Hegeland önskar.

Herr talman! Hugo Hegeland sade inledningsvis att det har dröjt innan svaret kom. Förklaringen är naturligtvis att frågan ställdes till justitieministern. Det som Hugo Hegeland nu ställer en fråga om står inte i den skriftliga fråga som Hugo Hegeland har ställt. Jag svarar på den fråga som Hugo Hegeland har ställt, nämligen: Kan man ändra lagstiftningen? Kan man både ge honom straff och därutöver dra in hans sociala förmåner? På den frågan har jag svarat, att det kan man inte göra. En annan fråga är om han haft rätt till sin förtidspension. Det kan inte jag bedöma. Den frågan måste gå till dem som gjort bedömningen om rätt till förtidspension. Jag utgår ifrån att de har gjort en korrekt bedömning.
Herr talman! Jag begär alls inte att han skall ha ytterligare ett straff. Jag kallar det inte för ett straff att man undersöker de regler som ger möjlighet till pension efter det att man har bedrivit brottslig verksamhet och flyttat till utlandet. Jag tolkar detta mer som en lagfråga, och det var därför jag ställde frågan till justitieministern. Det är inte mitt problem om det tar ett par veckor att komma underfund med vem som egentligen skall svara på frågan. Jag har ju som sagt överlevt denna väntans tid -- jag har haft annat att göra under tiden, så det har inte varit något problem. Min ytterligare fråga beror på det svar som statsrådet Thalén har lämnat. Jag tycker att det är underligt att statsrådet inte reagerar på det. Jag begär inte att man skall gå in och ändra i ett enskilt fall utan att man skall ändra de regler som tolkas på detta konstiga sätt.

Herr talman! Det är väldigt svårt för mig att tacka för det här svaret, för jag vet inte vilka delar jag skall tacka för. Det är en innovation att statsrådet i dag svarar på två helt olika frågor på en gång. Vi har fått någonting som man skulle kunna kalla simultant frågesvar här i kammaren. Jag är förvånad! Jag har inte frågat vad vi skall göra för de sämst ställda pensionärerna. Jag har frågat: Vad gör statsrådet i sitt departement för att få fram ett någorlunda fullgott beslutsunderlag till skillnad från det som vi har behandlat i socialförsäkringsutskottet? Jag blir upprörd när siffror slår fel med 400 %. Jag tycker inte alls att det är positivt att få ett sådant faktaunderlag. Kalkylerna har varit mycket dåliga. I propositionen stod det att man beräknade att 60 000 behövde den här hjälpen. Det har visat sig att det är 15 000-- 16 000 -- jag har fått de siffrorna ur KBT utredningen. En viss gråzon kan man ju acceptera, men inte 400 %. Jag har då frågat statsrådet: Vad gör ni i departementet för att få fram bättre underlag? Stickprovsundersökningar kan vara alldeles utmärkta, om man a) har bra modeller för vad man skall undersöka, och b) använder en ordentlig urvalsteknik. Jag har här fått till svar att verkligheten är så svår att förstå att socialministern över huvud taget inte analyserar den -- hon är nöjd när hennes gissningar inte leder till alltför stora katastrofer.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för att jag har fått svar på min fråga. Det är ju ett stort antal pensionärer som lever under mycket små ekonomiska omständigheter. Det är känt att de mest utsatta grupperna är pensionärer med låg eller ingen ATP. Det är de allra äldsta och därmed mest vårdkrävande och de ensamstående, som till övervägande del är äldre kvinnor. Pensionärerna lovades kompensation efter den stora skatteomläggningen. När den kom visade det sig att den inte gav så mycket. Från början var det ett stort antal pensionärer som fanns med i beräkningen. Antalet flyttades från 300 000 till 60 000, och i slutändan blev det ungefär 16 000. Det här retar folk. Jag kan ge ett exempel.

I svaret nämner statsrådet att här har tillsatts en särskild utredning för att se över KBT--systemet. Det tror jag är nödvändigt. Modellen för kompensation måste omprövas. Men är det det enda som man har att bjuda den som frågar -- att det skall göras en utredning?

Herr talman! För klarhetens skull vill jag säga att jag inte deltar i debatten med statsrådet och Stina Eliasson. Jag för en helt annan debatt med statsrådet, och den gäller alltså underlaget för våra beslut här i riksdagen. Vad jag kräver av ett sådant underlag är att det icke skall ha alltför stor felmarginal. 400 % tycker jag är för mycket. Det är väldigt viktigt -- finansdepartementet finansierade ju sedan det här beslutet med 300 milj.kr., som man drog ned vissa stöd till bostadsbyggandet med. Sedan har man i utskotten fått ändra de siffrorna. Det är därför jag frågor: Vad gör ni på socialdepartementet för att få fram bättre underlag? Det finns stickprovsanalyser som är bra, om man har rätt modeller och urvalsteknik. Man behöver inte köra igenom ett helt material.
Herr talman! I svaret har statsrådet ju beskrivit de olika turerna med antalet pensionärer, så det lämnar jag därhän. Det var ungefär 16 000 som slutligen fick del av kompensationen. Om det var 5 kr. eller två gånger 5 kr. har så liten betydelse. Sedan har ju pensionärerna också fått rekommendationen att söka socialbidrag. Det är faktiskt så att antalet pensionärer som söker socialbidrag har ökat, men många pensionärer drar sig i det längsta för det, därför att de tycker att det är stötande. De som i hela sitt liv har gjort rätt för sig skall inte behöva stå med mössan i hand som på den tiden när grevar och baroner styrde Sverige, och de skall inte behöva uppleva att socialbidragsnivån skall vara en godtagbar levnadsstandard! Att man inte har större kö på socialbidragssidan hittills tyder antagligen på att pensionärerna nu har levt upp sina besparingar och till slut ändå tvingas söka socialbidrag.

Herr talman! Som statsrådet påminner om har riksdagen fattat beslut, men jag tror att statsrådet också känner till centerns uppfattning i pensionsfrågan. Vårt förslag är en rejäl, höjd grundpension, lika för alla. När frågan om kompensationen var uppe till behandling framförde vi motionsledes och i debatten också att alla de som hade ett litet pensionstillägg borde komma med i kompensationssvängen. Det är faktiskt inte bara hyrorna som har höjts och som har gjort det besvärligt för många pensionärer. Det är också höjda avgifter och taxor, på t.ex. läkarbesök och färdtjänst. Allt detta är en effekt av skatteomläggningen. Det här kostar också kommunerna väldigt mycket. Jag kan ge exempel från Åre kommun, där man beräknar att förslaget innebär kostnader på ungefär en halv miljon. Om det är meningen att staten skall klara sina sparmål på detta sätt, går kommunerna verkligen ingen ljus framtid till mötes, och det gör inte pensionärerna heller.
Herr talman! Centerns uppfattning när det gäller grundpension är mycket väl känd, Stina Eliasson, och just den frågan kanske vi kommer att debattera i ett annat sammanhang. Men eftersom detta ändå berördes i anslutning till frågan om kommunalt bostadstillägg måste jag säga att denna grundpension måste ligga mellan 200 000 och 250 000 kr. om året för att det skall vara möjligt för pensionärer att klara av de hyreskostnaderman har i vissa delar av landet, vilka i dag täcks av de kommunala bostadstilläggen. De kommunala bostadstilläggen går alltså direkt till pensionärer, så att det blir möjligt för dem att bo i en modern bostad. Med tanke på att det tidigare förslaget om grundpension inte var finansierat, kan jag inte inse hur detta nya förslag skulle kunna ha en bättre finansiering.
Herr talman! Jag ser med glädje fram emot en debatt om centerns förslag om grundpension. Låt mig ändå till sist säga, att vi i centern inte anser att det är för dyrt med rättvisa i Sverige. Vi bör åtminstone kunna vara överens om att vi kanske borde se på möjligheten till en kursändring när det gäller pensionssystemet. Detta är det första steget i vårt krav. Utred detta! Det kommer då att framgå att vi i stället för alla de nuvarande olika bidragssystemen -- detta byråkratiska, dyra och konstiga system -- kan få ett rejält grundpensionssystem, som blir rättvist för alla, inte minst för dem som har det sämst ställt.
Herr talman! Jag måste bestämt tillbakavisa Stina Eliassons senast formulering, att systemet skulle vara dyrt och orättvist. Vårt system är varken dyrt eller orättvist, utan de kommunala bostadstilläggen träffar i pensionärernas plånböcker och ger de äldre möjlighet till ett rättvist boende, och detta är fallet trots de skillnader som finns mellan kommunerna. Tar vi bort det kommunala bostadstillägget för att finansiera en grundpension, räcker det inte till att ge rättvisa, såvida man inte tänker skaffa sig en helt annan typ av finansiering.

Herr talman! Jag får tacka så mycket för att jag får tillåtelse att delta i denna andra simultana debatt. Jag är ju egentligen inte med i debatten, men jag tänkte att jag kunde vara skiljedomare. Det är klart att man kan klara av det här problemet dels på fru Thaléns vis, dels på Stina Eliassons vis. Det är bara en fråga om systemtänkande. Jag tyckte att jag skulle få tillfälle att säga detta, med tanke på denna egendomliga debatt.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att återföra tillämpningen av de nya sjukersättningsreglerna så att följsamheten till riksdagens beslut blir större. Frågan gäller personer som på grund av ett större antal sjukperioder skall få den högre sjukpenningersättningen redan från första dagen i ett sjukdomsfall. De sjukpenningregler som gäller sedan den 1 mars i år innefattar bestämmelser som avser att skydda personer med särskilt frekvent sjukfrånvaro. En försäkringskassa kan på ansökan av en försäkrad besluta att sjukpenning skall utges efter en kompensationsgrad av 80 % även för de första tre ersättningsdagarna i en sjukperiod. Ett sådant beslut får meddelas endast om personen i fråga lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder under en tolvmånadersperiod. 1990/91:59, krävs för att ett sådant beslut skall kunna fattas att den försäkrade till följd av sin sjukdom kan förväntas drabbas av betydligt fler kortvariga sjukdomsfall under ett år än vad som är normalt. I lagtextens uttryck ''större antal'' bör enligt motiveringen ligga att antalet avslutade sjukdomsfall under en tolvmånadersperiod kan bedömas överstiga tio stycken. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen i lagstiftningsärendet framhöll socialförsäkringsutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att man enligt utskottets uppfattning borde vara restriktiv vid tillämpningen och avgränsa den grupp försäkrade som kan beviljas ersättning på den högre nivån så att endast försäkrade med medicinskt väldokumenterade sjukdomstillstånd beviljas den högre nivån. Den tillämpning Margit Gennser beskriver i sin fråga tycks alltså stämma överens med förarbetena till de bestämmelser som gäller i det här avseendet. Oavsett detta är det dock min avsikt att ge riksförsäkringsverket i uppdrag att göra en uppföljning av hur reglerna tillämpats.
Herr talman! Detta är en mycket svår fråga, och jag har själv varit med om att behandla den i utskottet. Man kan nog läsa den nämnda passusen i utskottsbetänkandet litet olika. Själv uppfattade jag det som att man skulle vara restriktiv på så sätt att det skulle finnas vissa avgränsade medicinska diagnoser men att restriktiviteten inte skulle vara absolut kopplad till tio eller fler fall av frånvaro under ett kalenderår. I propositionen är detta inte heller så precist uttryckt. Det hänvisas till att det i lagtexten talas om ett ''större antal'', och vad som står om tio stycken sjukdomsfall har jag uppfattat som ett exempel. Orsaken till att utskottets yttrande var ganska utförligt på den här punkten står att finna på nästa sida i propositionen, där det konstateras att det kan vara svårt att bestämma medicinska faktorer. Det var på den punkten vi ville vara restriktiva. Jag har nu fått ganska många synpunkter på detta, dels från försäkringskassetjänstemän, dels från personer som är kroniker, dels från läkare som bl.a. sysslar med reumatiker. De menar att detta är ett problem. Jag välkomnar därför att socialministern skall låta riksförsäkringsverket se över frågan så att vi får bra regler.
Herr talman! Detta är alldeles riktigt. Jag skall inte gå in i någon debatt med Margit Gennser på den här punkten, utan jag vill bara lägga till att det finns ytterligare en aspekt som man enligt min mening måste ha med när man gör uppföljningen, nämligen arbetsprövningsaspekten. Detta får inte innebära ett hinder i arbetsprövningen, och jag tror inte heller att detta är vare sig utskottets eller regeringens avsikt. Man bör i stället ha en öppen attityd vad gäller möjligheten till denna bedömning. Det är också vår avsikt i samband med att vi tittar på tillämpningen av reglerna.

Herr talman! Jag håller med om att det här är känsligt. Det är emellertid inte så länge sedan de flesta ansåg att man inte heller skulle tala om för adoptivbarn hur det var med deras ursprung. Den attityden har lyckligtvis helt ändrats. Jag tror att det har förändrats även på den här punkten. År 1983 föreslog inseminationsutredningen att man inte skulle undanhålla det här i kyrkböckerna med en notering om att den biologiska fadern inte angavs. Det är märkligt att vi har medvetna lögner i våra kyrkböcker.

Herr talman! Ylva Annerstedt och Håkan Holmberg har frågat mig vilka överväganden regeringen gjort som motiverar ett återupptagande av biståndsgivningen till Kina. Under 1980-talet öppnade sig Kina mot omvärlden och inledde ett omfattande samarbete med ett stort antal västländer, däribland Sverige. Kontakterna omfattade både bistånd och andra former av ekonomiskt, kulturellt och tekniskt/vetenskapligt samarbete. Den kunskap som på detta sätt förmedlades om andra länders samhällssystem bidrog också till framväxten av demokratiska krafter i Kina och till krav på politiska reformer. För Sverige, liksom för övriga västländer, blev krossandet av demokratirörelsen i juni 1989 en chock och en stor besvikelse. Vi frös då med omedelbar verkan alla besök på hög nivå och allt nytt biståndssamarbete med Kina. Avsikten var att ge uttryck för vår bestörtning och vårt avståndstagande från det inträffade, men inte att permanent isolera Kina. Regeringen har sedan dess synnerligen noga och i nära samråd med i första hand övriga nordiska länder följt utvecklingen i Kina. Vi har noterat att den kinesiska regeringen fortsatt den öppna ekonomiska politiken mot omvärlden och att den interna ekonomiska reformprocessen visar tecken att åter komma i gång. Samtidigt fortsätter den hårda politiken mot oliktänkande. Mot detta har Sverige protesterat, bl.a. i samband med rättegångarna i februari mot demokratirörelsens aktivister. Vi för en fortlöpande dialog med den kinesiska regeringen om mänskliga rättigheter. Vår bedömning är, inte minst mot bakgrund av vad jag redan har sagt om de viktiga impulser som kontrakten med omvärlden inneburit för demokratirörelsen i Kina, att en fortsatt isolering inte gagnar de demokratiska krafterna. Regeringen har därför inlett en försiktig och successiv upptrappning av förbindelserna med Kina. Jag anser för min del att också bistånd till Kina i dess ansträngningar att övervinna fattigdomsproblemen måste ingå som ett element i våra relationer. Andra länder har gjort samma bedömning. De flesta OECD-länder har nu återupptagit biståndssamarbetet med Kina. Det är mot denna bakgrund regeringen givit BITS i uppdrag att med restriktivitet återuppta beredning av biståndsinsatser i Kina. Vid en bedömning av vilka sektorer som i framtiden kan bli föremål för svenska insatser skall bl.a. särskild vikt läggas vid projekt som främjar en sund hushållning med naturresurser och som utgör stöd i utvecklingen mot ett mera öppet samhälle, reformer i ekonomin och därmed sammanhängande förbättringar i infrastrukturen.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag skulle vilja anknyta till ett av uttalandena i svaret, nämligen att den hårda politiken mot oliktänkande fortsätter.

Man talar i Amnestys rapport om att det nu har inträtt a new stage in repression, ett nytt stadium i förtrycket. Med detta menar man ingen förbättring, utan snarare tvärtom. I statsrådets svar tycker jag inte att man finner något som indikerar att det har hänt någonting som motiverar ett återupptagande av samarbetet med Kina. Andra länder har inte oreserverat återupptagit biståndsarbetet, utan man har tagit upp enstaka projekt som tidigare hade kommit mycket långt. Jag skulle också vara tacksam om statsrådet ville definiera vad restriktivitet egentligen är. Det talas här om sund hushållning med naturresurser, stöd i utvecklingen mot ett mera öppet samhälle, reformer i ekonomin och förbättringar i infrastrukturen. Vad är det för projekt som inte innefattas i den uppräkningen?
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Precis som Ylva Annerstedt har konstaterat gällde frågorna egentligen inte överväganden i största allmänhet utan bedömningen av situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Statsrådet konstaterade i sitt svar att det inte har skett någon egentlig förbättring. Hon hänvisar tvärtom till de rättegångar som ägde rum i februari i skuggan av Gulfkriget. Man tyckte naturligtvis att det var en lagom tid att passa på när världens uppmärksamhet var riktad åt ett annat håll. Jag kan inte se att förhållandena när det gäller mänskliga rättigheter på något sätt har förändrats till det bättre. Tvärtom finns det tecken på att utvecklingen i själva verket går åt andra hållet. Regeringens bedömning bygger uppenbarligen på ett resonemang om ett samband mellan ekonomisk och politisk öppenhet. Det ena skall leda till det andra. Det är klart att det ofta finns en typ av samband av det här slaget. Frågan är dock om man verkligen har analyserat situationen i Kina tillräckligt seriöst, eftersom man har kommit fram till bedömningen att kan man sätta i gång igen. Efter militärkuppen i Chile år 1973 inleddes ganska snart en utveckling mot något som man skulle kunna kalla för ekonomisk öppenhet, ett slags extremkapitalistisk politik. Det svenska biståndet återupptogs minsann inte, därför att situationen när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter icke förbättrades på något sätt. Jag tror att mycket talar för att Kina i dag befinner sig ungefär i den position där en fortsatt ekonomisk liberalisering utöver det som har uppnåtts under 80 talet förutsätter samtidig politisk liberalisering. Det visar man inga tecken till att genomföra. Därför kvarstår frågorna. Vad talar för att situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna kommer att förbättras under överskådlig tid? Varför skall just Kina få denna typ av signaler när andra länder inte har fått det?

Herr talman! Det är väl inte så att andra länder utan vidare har släppt sina beredningar av nya projekt. De har släppt projekt som har varit mycket långt gångna tidigare. Världsbanken har t.ex. givit lån till katastrofhjälp när det gäller återuppbyggnad efter jordbävningar. Det var intressant att statsrådet nämnde en försiktig upptrappning och restriktivitet. Men med den uppräkning som finns här är restriktiviteten inte särskilt stor. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det projekt som man skall ta upp och som jag tror nämns i ett pressmeddelande är ett Ericsson-projekt när det gäller telekommunikation. Man måste då fråga sig om 800 milj.kr. verkligen är restriktivt. Är det inte så att det faktiskt inte har hänt någonting utan att regeringen har fallit undan för ett svenskt storföretags påtryckningar?
Herr talman! Ylva Annerstedts sista fråga är väl värd att ställa, också om man jämför Kina med exempelvis Chile eller andra länder som behandlats annorlunda under likartade regimer. Kina är en gigantisk marknad, medan Chile är en marknad av ganska måttlig omfattning. Kopplingen mellan ekonomisk och politisk liberalisering är intressant i många fall. Det finns exempel på hur ekonomisk liberalisering så småningom skapar en situation där politisk liberalisering blir nödvändig. I vissa fall ger då regimerna upp. Detta har hänt i många latinamerikanska länder. Så småningom kan man gå framåt på båda dessa fronter. I Kina gav regimen inte upp -- den slog tvärtom tillbaka. Sannolikt har vi nu en situation i Kina där det inte går att genomföra några meningsfulla ekonomiska liberaliseringar utan samtidiga krav på politiska liberaliseringar. Det vore rysligt intressant att få veta på vilket sätt, mera bestämt, de demokratiska krafterna kan få stöd i sitt arbete av detta projekt, som nu skall återupptas.
Herr talman! Jag vill ta upp Ylva Annerstedts påståenden om Världsbanken och andra länder. Dessa påståenden, Ylva Annerstedt, är felaktiga. Såväl de multilaterala organen inkl. Världsbanken som de bilaterala givarländer som jag känner till har återupptagit biståndsgivningen till Kina. Ylva Annerstedt sitter själv i styrelsen för BITS och vet därför att denna teleorder är just ett Ericssonprojekt. Detta är någonting som har pågått mycket länge. Projektet har legat till sig i åtskilliga år just på grund av denna frysning. Detta hör alltså till de äldre projekt som BITS nu återigen skall bereda. Vad BITS kommer fram till vet jag inte i dag.

Herr talman! Den koppling som statsrådet gjorde till det projekt som det talats om var intressant. Det är inte alls så att det projektet redan är berett. Detta är i så fall en ny fråga som man skall ta itu med. Det är intressant att Ericssons ansvarige för detta projekt i Dagens Industri faktiskt säger att man här chansar. Man säljer linjer i Guandong innan lånen är klara och chansar på att regeringen skall släppa restriktionerna. Här har man tydligen fått sin vilja fram, och jag kan bara beklaga att regeringen inte har mer av vilja att försöka stödja de mänskliga rättigheterna i Kina. Alldeles uppenbart är det så att detta är en utomordentligt hård kommunistisk diktatur, som man nu skall stryka medhårs.

Herr talman! Jag håller med statsrådet om att vi skall använda vårt bistånd till att påverka till det bättre. Men då krävs det faktiskt att det kommer några indikationer på att det finns en viljeinriktning i Kina att följa den vägen. Detta är definitivt inte fallet när det gäller Kina -- inga sådana signaler har kommit. Man kan då fråga sig varför Kina skall behandlas på ett annat sätt än andra diktaturer. Det är intressant att statsrådet i svaret säger att vi för en fortlöpande dialog med den kinesiska regeringen om mänskliga rättigheter. Vilka instruktioner har då t.ex. kommunikationsministern fått? Vilka frågor skall han ta upp vid sitt besök i Kina?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

Då tror jag att vallar inte är det allra viktigaste för den här gruppen av människor. För dessa människor är det viktigast att man får fram cyklonskydd. Det kan vara fråga om skogsplanteringar och över huvud taget effektivare varningssystem. Det är sådana förebyggande åtgärder som är väsentliga. I fråga om detta tycker jag att alla biståndsgivare skall göra sin insats och vara med och hjälpa till med detta. Sedan kan vallar vara något som också kan ha betydelse i andra delar av landet. Och det byggs faktiskt vallar inom ramen för det svenska programet som en del av landsbygdsutvecklingssektorn.
Jag får uppmana de som deltar i frågedebatten att hålla sig inom de angivna tidsgränserna.

Herr talman! Inger Koch har frågat mig om regeringen avser att åter förnya biståndskontraktet med den etiopiska regeringen när detta nu löper ut. Som Inger Koch helt riktigt påpekar i sin fråga är situationen i Etiopien mycket komplicerad. Av allt att döma pågår fortfarande strider i huvudstaden Addis Abeba. Viktiga punkter såsom presidentpalatset, radion och flygplatsen förefaller att kontrolleras av det Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front , men fickor av motstånd förekommer alltjämt. Den svenska regeringen följer noga den fortsatta utvecklingen i landet. Förutsättningarna för en förlängning av pågående svenska biståndsinsatser kommer att prövas så snart läget har klarnat. Tills vidare anser jag att vi bör avvakta med beslut om det fortsatta samarbetet med Etiopien. Svältsituationen i Etiopien förvärras nu. Det är därför mycket angeläget att situationen i landet stabiliseras så att hjälpinsatser för drabbade grupper kan återupptas. Regeringen har under våren beslutat om ett flertal katastrofinsatser i Etiopien och avser att ha hög beredskap för det fortsatta arbetet.

Herr talman! Jag föreslog för drygt ett år sedan att vi skulle minska biståndsramen till Etiopien från 145 till 100 milj.kr. för att just få utrymme för katastrofinsatser och förebyggande katastrofåtgärder. Vad vi nu har kvar är långsiktiga program som skulle skadas väldigt mycket om man avbröt dem, vilket Inger Koch sade. Och det skulle i så fall ske redan den 1 juli, eftersom avtalet då löper ut. Det skulle exempelvis skada barnen i skolorna, där Sverige i hög grad medverkar, osv. Jag är inte säker på att det är det lämpligaste att göra. Jag utgår ifrån att vi inom katastrofanslaget kommer att ha utrymme för de katastrofinsatser som kan behöva göras och som skulle kunna vidtas. Förhoppningsvis gäller detta också återuppbyggnadsverksamheten.
Herr talman! Jag får tacka för det svaret. Det låter lovande för det etiopiska folket. Man jag vill samtidigt fråga: Är det möjligt att bedriva ett långsiktigt hjälparbete i dagens Etiopien?
Herr talman! Hur det är just i dag eller just nu är naturligtvis omöljigt att svar på. Vi får se om läget klarnar under de närmaste veckorna och hur vi då skall hantera situationen. Vi står alltså inför ett läge där vi skall ha överläggningar i biståndsfrågor med den regering som skall företräda Etiopien under den kommande månaden. Vi får se vilka vi har att tala med.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det finns en gammal sentens som säger att Caesars hustru aldrig får misstänkas, dvs. att man aldrig skall misstänka att det inte har funnits goda motiv bakom, t.ex. fördelningen av pengar. Jag skulle faktiskt vilja fråga statsrådet: Är det inte litet obetänksamt att fördela de här pengarna så nära en valrörelse som den 14 maj, i synnerhet som det blev den här litet sneda fördelningsprofilen? En annan reflexion som jag gjorde när jag läste svaret gäller bedömningsgrunderna. Jag vet sedan gammalt att det alltid är svårt att göra bedömningar.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 Huvudsaken är väl att man använder bra metoder, om man vill uppnå sitt syfte. Vi är överens om att man skall vara rädd om skattepengar, men efter att ha läst det här papperet är jag inte riktigt säker på att det är fråga om den bästa användningen av skattepengar. Statlig verksamhet är någonting mycket allvarligt. Vi måste hitta de mest kompetenta personerna oberoende av kön, ålder, socialklass, religion osv. Jag ställer mig litet frågande till om man är bra bara för att man är kvinna. Många kvinnor är mycket bättre än män, men jag tycker att urvalsmetoden är litet egendomlig.

Herr talman! Att okonventionella metoder bl.a. är att man eventuellt skall bistå med barnpassning för barnfamiljer eller att man skall söka upp människorna där de möjligen är tillgängliga är inte okonventionellt för mig, men jag har väl som civilekonom en okonventionell kvinnlig utbildning. I den utbildningen lärde man sig bl.a. marknadsföring, varvid det gällde att anpassa sig till konsumenterna. Sedan till det som frågan gällde -- tiden. Jag tycker att det är felaktigt att utdela projektbidrag precis före valrörelsen. Det var egentligen detta som min fråga gällde. Jag tycker att man borde ha nöjt sig med att dela ut pengarna i januari. Därefter skulle man ha låtit bli att dela ut pengar. Det här uppfattas mycket lätt som ett dolt selektivt partistöd i en valrörelse.

Herr talman! Det finns ju en möjlighet att se till att ansökningstillfällena inte inträffar vid den här tidpunkten. Jag måste säga att det här inte heller ser bra ut från skattebetalarnas synpunkt. Det kommer att uppfattas på ett visst sätt, och det är möjligt att det skall uppfattas så. Fru Wallström kan hävda vad som helst, och jag kan hävda någonting annat. Ingenting kan bevisas. Det var alltså den sista fördelningen. Jag tycker att man inför ett val borde ha varit återhållsam. Man kunde ha delat ut pengarna till hösten. Det hade gått utmärkt.

Herr talman! Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt om tidpunkten. Jag tycker alltså att denna är olämplig. Det här blir som ett partibidrag. När det gäller representationen kommer det nya synpunkter efter valet. Jag har sett de olika sammanställningarna, och jag har faktiskt också läst den redogörelse som finns i det här sammanhanget. Det handlar om en stor dossier. Inom parentes vill jag dessutom säga att jag är synnerligen skeptisk till att människors skattepengar används på det här viset. I andra sammanhang är det ju mycket knappt om pengar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är klart att en människa som flyr från sitt land alltid känner sig hotad. En flykt är en traumatisk upplevelse, och en människas tillvaro i exil innebär en rad förluster och separationer. Både viktiga personliga och sociala relationer går förlorade. Om en person dessutom drabbas av en mycket svår psykisk sjukdom och den här personen inte frivilligt söker vård -- i stället blir det fråga om tvångsvård -- blir situationen ännu mera bekymmersam för den här personen. Genom de allmänna råd som socialstyrelsen har utfärdat har det blivit möjligt att utvisa flyktingar som vårdas i enlighet med lagen om sluten psykiatrisk vård. Nyligen verkställdes ett sådant utvisningsbeslut i Falun. En psykiskt svårt sjuk flykting utvisades. Sittande i rullstol flögs den här personen till sitt hemland. Denna händelse har beskrivits som en tragedi för den enskilde. Men det var pressande också för personalen. Det är uppenbart att det i det här fallet rådde delade meningar om de hälsomässiga risker som personen i fråga löpte i och med utvisningen. Invandrarministern kan inte tänka sig att ändra på lagen. Det hade jag nog inte heller väntat mig att hon skulle vara beredd att göra. Men jag undrar: Kan invandrarministern tänka sig att initiera en uppföljning, så att vi får reda på hur det går i sådana här fall? Det kanske blir en lagändring senare, om det skulle visa sig att den här lagen hälsomässigt rent av är farlig för en människa.

Herr talman! Paul Ciszuk har frågat mig om Sverige utvisar människor som hotas av dödsstraff. Svaret är: Nej!
Herr talman! Jag får tacka så mycket för ett rakt och bra svar. Jag ställde frågan, därför att jag då och då får rapporter som oroar mig och som tyder på att sådant här kan ske på grund av att praxis är dålig i sådana här ärenden. Jag undrar: Är det verkligen så, att handläggarna inte ger en person tillfälle att muntligt framlägga sin sak? Är det alltså bara det första polisförhöret som gäller? Det kan ju handla om en person som har varit aktiv i mujahedin i Iran. Kanske nämner vederbörande inte detta vid det första polisförhöret av rädsla för att bli terroriststämplad. Sedan har det ju skett en skärpning av asylpolitiken. Den här personen blir senare dömd till döden i Iran. Men vederbörande får inte framlägga sin sak inför någon handläggare på vare sig det berörda departementet eller hos invandrarverket. Rättar man sig verkligen endast efter det första polisförhöret? Det kan ju ha skett ett och ett halvt år tillbaka i tiden. Den 16 maj vägrade regeringen att gå med på en överprövning. Kan det gå till på det sättet? Kan alltså det första polisförhöret vara så tungt vägande i ett så här allvarligt fall som gäller ett återsändande av en dödsdömd till Iran? Jag förstår att vi inte kan diskutera enskilda fall här i kammaren. Men jag undrar om en person som befaras vara dödsdömd kan utvisas på grundval av ett polisförhör som hölls för snart två år sedan utan att handläggaren efter detta har talat med personen i fråga. Kan man inte ordna så, att det blir ett nytt polisförhör varvid en handläggare är närvarande t.ex.?

Herr talman! Också jag förstår att det handlar om svåra bedömningar i det här sammanhanget. Men jag känner inte till hur det i detalj fungerar när det gäller praxis. Det som oroar mig när jag tar del av rapporter av det här slaget är att man inte tycks vilja låta den enskilde framlägga sin sak muntligt, trots att ett juridiskt ombud upprepade gånger har krävt att detta skall vara möjligt. Ändå får man alltså inte framlägga sin sak. På något sätt tycks man från handläggarnas sida vara rädd för att konfronteras med personen i fråga. Så får det inte vara, även om det handlar om svåra saker. Även i det enklaste brottmål har man ju rätt att framlägga sin sak muntligt. Jag tror att det så att säga har mentalhygienisk betydelse för den enskilde att vederbörande känner att de är tillåtet att framlägga sin sak. Om det sedan finns skäl som gör att man inte tror på vederbörande är en annan sak. Vad jag är har talat om tror jag emellertid är en viktig bit.

Herr talman! Annika Åhnberg har till mig ställt en fråga som har sin bakgrund i att en familj i Annika Åhnberg hänvisar till att ett beslut om utvisning och återkallellse av uppehållstillstånd kan hävas om det finns ''tillräckliga humanitära skäl av synnerlig art'' och har frågat vilka skäl regeringen anser vara tillräckliga i ett sådant fall som det här angivna. Ylva Annerstedt har ställt en liknande fråga och undrar vilka omständigheter som skall föreligga för att ''tillräckliga humanitära skäl av synnerlig art'' Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Det är utomordentligt svårt att här i kammaren diskutera enskilda fall, därför att sekretessen hindrar mig att redovisa hela bakgrunden. I det här ärendet känns en sådan begränsning extra svår. En hel del är emellertid redan känt via media. Så har där bl.a. framgått att föräldrarna vid inresan förnekade att de hade pass, vilka dock senare påträffades, samt att de felaktigt anförde att de var statslösa, medan de i själva verket var syriska medborgare. De har ljugit medvetet. Om de hade lämnat korrekta uppgifter hade de inte beviljats uppehållstillstånd. Enligt utlänningslagen, i den lydelse lagen hade när detta ärende avgjordes, kan ett uppehålls och arbetstillstånd återkallas om utlänningen har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet eller andra omständigheter. I dag, i den lydelse av lagen som Annika Åhnberg och Ylva Annerstedt varit med och beslutat, står det att sådant tillstånd skall återkallas. När det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut och utlänningen gör en ny ansökan om uppehållstillstånd, får en sådan ansökan enligt utlänningslagen bifallas bara om ansökan grundar sig på omständigheter som inte har prövats förut i ärendet och om utlänningen har rätt till asyl här eller det annars finns synnerliga skäl av humanitär art. Som exempel på skäl av humanitär art nämns i motiven till lagen att det skall finnas allvarlig fara för utlänningens liv eller hälsa. Det sägs likaså i motiven att humanitära skäl också kan finnas i andra situationer, t.ex. om verkställandet av avlägsnandebeslutet har fördröjts under avsevärd tid på grund av omständigheter som utlänningen inte har kunnat råda över. Låt mig också till sist kommentera en uppgift i Ylva Annerstedt fråga -- som jag också sett i tidningsartiklar om den här familjen -- nämligen att vi i Sverige skulle ha en regel som säger att barnfamiljer som vistats här mer än ett år skall beviljas uppehållstillstånd. Detta är fel. Regeringen har genom beslut bildat den s.k. barnpraxisen, vilken innebär att en barnfamilj som inte fått sitt första beslut inom ett år får stanna, om inget särskilt talar emot. Detta har inget som helst med det här ärendet att göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan, som dock egentligen knappast är ett svar på min fråga. Låt mig först säga att det skrämmer mig när våra ord om solidaritet med flyktingar alltmer reduceras till att bli ord som inte åtföljs av handling. Jag tycker att det här konkreta fallet, som vi nu delvis diskuterar, är ett exempel på hur våra ord om solidaritet, om stöd till flyktingbarn, om humanitärt bistånd urholkas och inte motsvaras av den önskvärda handlingen. Låt mig också säga att statsrådet i sitt svar påpekar att barnpraxisen tillämpas när beslut inte har fattats i första instans. Låt mig då påpeka att från början avsåg barnpraxisen, när den infördes våren 1989, att gälla när regeringen inte hade fattat beslut inom ett år. Så ändrades så småningom innebörden i barnpraxisen, som om det ur barnens synvinkel inte skulle spela någon roll i vilken instans beslut fattades. Det viktiga ur barnens synpunkt måste vara hur länge de har vistats i det här landet. Låt mig vidare säga att det faktum att man har varit närvarande i kammaren när ett beslut har fattats inte behöver betyda att man stödjer beslutet, i det här fallet alltså att ordet kan har ändrats till skall. Jag delar inte uppfattningen att det skall vara så. Egentligen gäller frågan när man kan anse att det föreligger synnerliga skäl. På den frågan svarar inte statsrådet. Däremot sägs i svaret att man skall komma in med ny ansökan. Jag vet inte om statsrådet menar att man i det här fallet skall göra det. Jag skulle kort vilja hänvisa till vad statsministern sade i torsdags när jag ställde en fråga till honom som handlade om flyktingbarn, liksom den här frågan handlar om. Han sade: ''Jag anser att det faktum att vi har skrivit under FN-konventionen om barnens rättigheter gör att vi har ytterligare anledning att mycket noga följa varje särskilt fall och se om vi brister. I så fall får vi undersöka vad vi kan göra för att situationen skall bli bättre.'' Jag anser inte att regeringen har gjort det i det här konkreta fallet. Jag tycker att det är skrämmande att man kan skriva under konventioner och sedan inte ta hänsyn till dem i sitt arbete.

Herr talman! Jag skulle gärna ta en debatt om anständighet just nu. Det åligger regeringen att pröva mot de lagar som riksdagen har stiftat. Om man sedan inte ställer upp på de lagar som man har varit med om att stifta här i riksdagen får står för en själv. Jag kan förstå att det kan vara svårt när det uppstår en lokal opinion eller någon ber en riksdagsledamot att engagera sig i ett enskilt fall. Jag har själv upplevt det som riksdagsledamot, för man har inte alltid hela bakgrunden i ett ärende klar för sig. Men man gör det ju otroligt lätt för sig om man bara skjuter hela skulden på ett statsråd, som bara har att tillämpa de lagar som riksdagen har stiftat, och börja tala om bristen på solidaritet! Jag har nämligen ansvaret för -- jag är knappast ensam om det i denna debatt -- att tillämpningen av lagen också blir trovärdig och rättvis, även gentemot dem som inte kan mobilisera en lokal opinion eller väcka frågor i riksdagen. Det skulle inte vara rättvist, Ylva Annerstedt och Annika Åhnberg, om man först skulle kunna lämna felaktiga uppgifter för att få ett uppehålls och arbetstillstånd och därefter, sedan tillståndet återkallats och avvisningsbeslut meddelas, kunna gömma sig i landet och begära omprövning av ärendet och till sist anföra lång vistelse som humanitärt skäl. Lika orimligt tycker jag faktiskt att det är att hänvisa till barn. Annika Åhnberg säger att det här handlar om flyktingbarn. Vi hade inte ansett att det handlar om flyktingar om vi hade fått de riktiga uppgifterna från början.

Herr talman! Jag hoppas i alla fall att statsrådet och jag är överens om att det handlar om barn. Jag hoppas också att vi kan vara överens om att Sverige har ratificerat FNs konvention om barnens rättigheter. I denna konvention sägs t.ex. att konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Jag undrar om man har gjort det i detta fall. Gör man det i sådana här fall? Jag ifrågasätter det. Jag tycker också att statsministerns svar på min fråga i torsdags antydde att han inte heller var riktigt säker på att man verkligen hade gjort detta i det här fallet, och kanske även i andra ärenden, med utgångspunkt i konventionen om barnens rättigheter, som vi alltså ställt oss bakom. Låt mig också säga att det i det här konkreta fallet faktiskt var så att det även efter det att det avslöjats att familjen kommit hit under uppgivande av falska uppgifter om identitet tog väldigt lång tid innan invandrarverket fattade sitt beslut. Det var i sig ett skäl till att man skulle ha kunnat tillämpa barnpraxisen.

Herr talman! Vi är överens om att det handlar om barn. Låt oss också vara överens om att det här fallet inte har någonting med barnpraxisen att göra, varken så som den var formulerad när jag en gång i tiden införde den eller så som den är formulerad i dag. Den skulle ändå inte ha tillämpats. Den här familjen fick uppehållstillstånd inom ett år. Men det är inte detta det handlar om, utan barnpraxisen handlar om att se till att inte myndigheternas tillkortakommanden när det gäller att snabbt fatta beslut skall drabba barnfamiljer. Men här skulle vi skapa en praxis som innebär att barnfamiljer inte behöver vara sanningsenliga om sitt ursprung. I slutändan kan de ändå räkna med ett uppehållstillstånd därför att, som Ylva Annerstedt säger, barn inte skall behöva lida därför att föräldrarna har ljugit. Man kan tycka vad man vill om just den här familjen och andra, och man kan tycka hur mycket som helst om just dessa barn eller andra barn, men vi måste inse att beslut i det här fallet om fortsatt uppehållstillstånd skulle bilda praxis att tillämpas i alla andra liknande ärenden. Då skulle vi få en orimlig situation.

Herr talman! Jag förutsätter att man även på invandrarverket försöker ta reda på de förändringar som sker i de länder som det kommer flyktingar ifrån. En del överklagningsärenden skulle inte behöva komma upp till statsrådet Lööw, om man var medveten om förändringarna och tillämpade lagen på ett annat sätt. Lagen säger ju att de som förföljs för sin kristna tro eller för sin politiska övertygelse har rätt att stanna i Sverige. Här finns många vittnesmål, och jag kan överlämna de uppgifter som jag har till statsrådet om vad dessa människor råkar ut för. Det är alltså fråga om en mängd ärenden som handlar om människor som har konverterat från islam till kristendom. Dessa människor blir väldigt utsatta, om de skickas tillbaka till sina hemländer. Det finns också bevis, som härrör sig från senare tid, för de otäckheter som har inträffat.

Herr talman! Artigheten bjuder ju att man tackar statsrådet för svaret på den fråga som man har ställt. Genom att industriministern svarar ett par veckor efter det att jag ställde frågan, hade han en lätt uppgift. Industriministern kan hänvisa till beslutet med anledning av arbetsmarknadsutskottets skrivning. Egentligen borde industriministern tacka centerpartiet för att han kunde lämna sitt svar i dag, eftersom det var centern som i arbetsmarknadsutskottet tog initiativ till det beslut som riksdagen i dag fattade i total enighet. Rune Molin hänvisar i sitt svar till ett enhälligt arbetsmarknadsutskott, men han utelämnar förstås vem som var initiativtagare. Vi skall nu inte bråka om det. Det är viktigt att trafiken kommer i gång och att alla de som ser inlandsbanan som en viktig trafikled när det gäller att ta sig till Norrlands inland också kan utnyttja inlandsbanan i sommar. Det här beslutet har möjliggjort att de som driver turistanläggningar i denna region kan se positivt på framtiden. Jag tycker, liksom Leo Persson, att regeringen nu snabbt måste skrida till verket, så att vi inte först får en omgång via länsstyrelserna innan frågan skall dras ett varv till. Regeringen har pengar. Utnyttja den möjligheten och se till att trafiken löper fr.o.m. den 10 juni, då den annars skulle läggas ned! Jag vill ställa en kompletterande fråga till industriministern. Trafiken på inlandsbanan skall ju köras i sommar. Är regeringen beredd -- om industriministern heter Rune Molin efter den 15 september -- att se till att trafiken på inlandsbanan kommer att löpa också i framtiden? Detta är en viktig fråga som alla de som driver turistanläggningar i Norrlands inland har anledning att få svar på i dag.

Herr talman! Industriministern har centern att tacka för denna snabbhet. Den beror nämligen på vårt initiativ. Norrbottens läns länsstyrelse, där jag för övrigt medverkade i ett sammanträde för någon vecka sedan, har redan tagit ett initiativ. Vi ville använda pengarna. Också länsstyrelserna i Vad som nu är viktigt är vilka signaler som regeringen, och industriministern såsom ytterst ansvarig för turistnäringen, är beredd att ge till turistnäringen i Norrlands inland till hösten. Kommer trafiken på inlandsbanan bara att finnas i sommar? Eller kan man med stöd av detta se att det nu går att få liv i bygderna och låta inlandsbanan leva vidare? Ge ett besked i dag, herr industriminister!
Herr talman! Jag vill fråga industriministern om han uppfattar riksdagsbeslutet av i dag så, att det finns någonting som hindrar regeringen att besluta om bemyndigande av andra medel än länsanslagen i detta sammanhang. Jag menar att regeringen faktiskt kan anslå ytterligare medel till de berörda länen, enskilt eller samlat, till ett gemensamt projekt typ sommartrafik på inlandsbanan, om man tycker att det är viktigt.
Herr talman! Länsstyrelserna har pengar för att de kan klara denna fråga, om de nu prioriterar den. Det skall länsstyrelserna ta ställning till. De har pengarna. Trafiken på inlandsbanan i framtiden har varit föremål för mycken diskussion här i riksdagen. Det finns riksdagsbeslut. De besluten kommer regeringen naturligtvis att följa. Riksdagen har tagit ställning till anslagsfrågan. Man har i förhandlingarna kommit fram till att det inte är möjligt att driva inlandsbanan mer reguljärt med de medlen. Om det blir en förändring i höst kan inte jag bedöma. Det är riksdagens beslut som avgör om det är möjligt att fortsätta driften på inlandsbanan.
Herr talman! Det är nästan på gränsen till övergrepp, herr industriminister, att säga att länsstyrelserna har pengar. Länsstyrelserna ville använda sina pengar till detta ändamål. Men då fick de inte det. Då kom det signaler från regeringen att pengarna inte fick användas på detta sätt. När riksdagen nu i dag har fattat ett beslut kan industriministern stå här och säga att det finns pengar. Men varför fick man inte använda dessa pengar tidigare? Vi fick ett besked till Norrbottens läns länsstyrelse: Länsanslagen får icke användas i detta sammanhang. Jag tycker faktiskt att man bör kunna kräva någon rätlinjighet i denna fråga av regeringen.

Herr talman! När jag talar om allmosor menar jag alltså att Asea knappast flott skulle ha sagt att man skulle ordna 500 jobb, även om regeringen inte hade ställt upp det som ett villkor. Jag har litet svårt att förstå att Asea skulle göra den gesten bara för att man gick ihop med ett schweiziskt bolag. Det har väl allmänt uppfattats som ett villkor. Jag tror t.o.m. att kommunalråden i Ludvika, som har hand om kommunen dagligdags, har uppfattat det så. Det intressanta är om industriministern har någon uppfattning om ifall ABB kan göra någon egen satsning i Sverige. Vad tror industriministern och regeringen om det? Är det möjligt att få ABB att satsa här? De pengar som redan finns behöver säkert kompletteras, för att bredda arbetsmarknaden och motverka att 200 gruvarbetare blir utan arbete. Här handlar det om dem som blir arbetslösa vid ABB.
Herr talman! Problemet för ABB är att företaget inte har den orderingång som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten på den tidigare nivån. Det gäller order från både den svenska och den internationella marknaden. Samtidigt finns det många projekt som berör de produkter företaget tillverkar. Därför har man en ganska ljus syn på framtiden. I nuvarande läge finns det emellertid betydande problem att klara sysselsättningen. Vi kommer att göra allt vi kan för att försöka få till stånd sysselsättning, i diskussioner med ABB och med andra. Men vi har ingen kommandoekonomi. Regeringen kan inte kommendera fram jobb. Man får söka sig till andra samhällen för att finna den metoden.

Herr talman! Krister Skånberg har frågat mig om den nya näringspolitiska myndigheten kommer att ges erforderliga personalresurser för att klara de uppgifter myndigheten åläggs i energipropositionen. De åtgärder som har föreslagits i energipropositionen ställer betydande krav på insatser från den ansvariga myndigheten. Hittills har regeringen gett statens energiverk i uppdrag att utreda ett antal frågor om bl.a. energihushållning, elmarknaden och tillkomsten av ny elproduktion. Resultatet av dessa uppdrag kommer att läggas till grund för årliga redovisningar till riksdagen av de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet. De uppdrag som har lämnats till energiverket övertas av den nya näringspolitiska myndigheten när denna inrättas den 1 juli i år. Förslag om myndighetens dimensionering och uppgifter i stort lades fram av regeringen i tillväxtpropositionen i februari, dvs. ungefär samtidigt med energipropositionen. Båda propositionerna har beretts parallellt av näringsutskottet, och riksdagen kommer att slutbehandla dem inom den närmaste tiden. Under våren har en särskild utredare arbetat med frågan om den nya myndighetens organisation. I direktiven till utredaren framhölls att de förslag till åtgärder som lades fram i energipropositionen kommer att innebära vissa ytterligare uppgifter för myndigheten. Behovet av personalresurser för dessa uppgifter beaktades också i direktiven.

Herr talman! Texten i propositionen är lovande på så sätt att man uttryckligen talar om att man skall satsa på förnybara bränslen och effektivare energianvändning, även om där sägs att man kan tvingas använda även fossila bränslen osv. Från miljöpartiets sida hade vi efterlyst mera kraftfulla skrivningar. Men det som står är, om det kan förverkligas, hoppingivande. Frågan är då hur det nya näringspolitiska verket aktivt skall kunna medverka till att fullfölja dessa intentioner. När jag läser handlingarna noterar jag att den som har lämnat ett särskilt yttrande är tveksam till om den nya organisationen blir tillräckligt slagkraftig, om den verkligen innebär att man kommer att agera. Det gör mig bekymrad.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att reducera arbetslösheten i Norrbotten. Bertil Måbrink har frågat mig om jag avser att tillföra ytterligare resurser till Gävleborg utöver de i kompletteringspropositionen aviserade medlen. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. För att långsiktigt värna den fulla sysselsättningen krävs en god ekonomisk utveckling genom ökad tillväxt och bekämpning av inflationen. Det kräver en fortsatt stram finanspolitik. Som ett led i denna politik ingår Rehnberggruppens arbete, vilket verksamt har bidragit till att pris och lönekostnadsutvecklingen nu ser ut att kunna dämpas. Regeringen har vidare nyligen fattat beslut om att knyta den svenska kronan till ecun samt att föreslå en sänkning av momsen på mat. I nuvarande konjunkturläge har antalet varsel ökat mycket snabbt. Omfattande strukturförändringar med personalminskningar och nedläggningar har fått till följd att 97 000 personer, eller 2,1 % av arbetskraften, var arbetslösa i slutet av april. I Arbetslösheten i genomsnitt för riket har därmed stigit med en procentenhet jämfört med samma månad förra året. Vid en internationell jämförelse har vi en mycket låg men för Sverige oacceptabel nivå på arbetslsheten. Jag är väl medveten om att problemen på arbetsmarknaden är störst i Regeringen har i årets kompletteringsproposition Förutsättningen för en ökad produktivitet, som ställer krav på en ökad flexibilitet och förändringstakt, är att arbetskraftens utbildningsnivå höjs. Det gäller därför framför allt att stärka kompetensutvecklingen i näringslivet och offentlig verksamhet och samtidigt erbjuda aktiva insater för dem som blivit arbetslösa. Utbildningsvikariaten är den åtgärd som jag tror och hoppas mycket på. Den ger arbetsgivarna möjlighet att göra de nödvändiga satsningarna på personalutbildning. Samtidigt ger den de arbetslösa ungdomarna en chans att få arbetslivserfarenhet och därmed ökad kompetens, så att de står rustade inför nästa uppgång i konjunkturen. När det gäller fördelningen av resurserna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är det helt och hållet AMS ansvar att fördela dem med hänsyn taget till behovet i olika delar av landet. Någon definitiv fördelning är inte gjord, eftersom riksdagen ännu inte har fattat beslut om alla medel för arbetsmarknadspolitiska insatser under nästa budgetår. Några ytterligare resurser utöver vad som är aviserat i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen avser regeringen inte att anslå. Det viktiga är nu att en samordning av resurserna sker på regional och lokal nivå. Likaså att samverkan sker såväl mellan de olika länsmyndigheterna som med näringslivet och den offentliga sektorn.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag delar arbetsmarknadsutskottets mening från mars i år att beredskapsarbeten kan vara den mest ändamålsenliga åtgärden för vissa grupper av arbetslösa. I dag är det en allmän strävan från statsmakternas sida att styra arbetsmarknadspolitiken med mål i stället för med regler. Den nya åtgärdsstrukturen inom arbetsmarknadspolitiken är ett uttryck för denna målsättning. En effekt av målstyrningen är att riksdagens, regeringens och arbetsmarknadsverkets roller förändras. I den nya modellen skall statsmakterna ange målen medan arbetsmarknadsstyrelsen både har friheten och ansvaret att fördela resurserna på länen och olika grupper på arbetsmarknaden samt utforma en lämplig arbetsmetodik. Meningen är att det ytterst skall vara den lokala arbetsförmedlingen som skall disponera huvuddelen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Det får till följd att det blir arbetsförmedlingen som, utifrån statsmakternas riktlinjer, avgör vilken åtgärd som är lämpligast i varje enskilt fall. I sitt arbete skall förmedlingen hävda arbetslinjen. Denna princip bygger på en självklarhet, nämligen att ett riktigt arbete eller en utbildning är att föredra framför ett beredskapsarbete. När det inte finns något arbete att erbjuda och arbetsmarknadsutbildning inte är den mest ändamålsenliga åtgärden, måste naturligtvis andra åtgärder som exempelvis beredskapsarbete tillgripas. Jag vill även påminna om att riksdagen för nästa budgetår har anslagit mycket stora resurser som bör tillgodose de olika behoven hos de arbetssökande. Jag vill dock avsluta med att understryka att arbetsförmedlingens insatser för en arbetssökande inte får stanna vid ett beredskapsarbete, utan åtgärden måste självklart följas upp med antingen ett arbetserbjudande, en arbetsmarknadsutbildning eller annan lämplig åtgärd.

Herr talman! Jag betonar att utskottet skrev i betänkandet att det var viktigt att stödja inflationsbekämpningen genom en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av kompetenshöjande insatser, t.ex. utbildning, och andra offensiva åtgärder samt någon form av beredskapsarbeten. Jag vill också understryka det jag sade i svaret och som jag inte vet om Karl-Erik Persson riktigt förstod. Karl-Erik Persson säger att regeringen satsar litet på beredskapsarbeten. Jag har sagt att regeringen har förändrat hela anslagsstrukturen så att det ankommer på AMS och den lokala arbetsförmedlingen att i varje enskilt fall välja den åtgärd som är den riktiga. Det är väl så långt man kan komma när det gäller att ta hänsyn till den enskilda individens behov och vad han eller hon behöver för att snabbast möjligt få erfarenhet eller utbildning, för ett riktigt arbete. I den arsenalen av åtgärder finns beredskapsarbeten. De skall användas om det är den åtgärd som arbetsförmedlingen bedömer som mest lämplig. Jag vill dock understryka att det inte alls är alldeles självklart att det är så lika enkelt eller ens lika riktigt i dag som för 20 år sedan att satsa så mycket på beredskapsarbeten. Det är ett annat ekonomiskt läge i kommunerna. Precis som Karl-Erik Persson själv underströk är det många som har för låg utbildning och som i första hand skall pröva beredskapsarbeten om det inte finns annat arbete att tillgå.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ju under kort tid nu som vi i Dalarna har mött flera varsel. Man kan säga att allt detta händer inom basindustrierna i Ludvika och Avesta. Detta är naturligtvis förödande för Avesta AB med dess dominerande ställning på minst fyra bruksorter. Ett stort bolag strukturrationaliserar hastigt etappvis, och ingenting händer i stället. Detta är allvarligt i det här läget. Det gäller 200--300 arbeten i Avesta och Långshyttan samt 300 arbeten i Degerfors, säger man. För Avesta kommun, som ligger mig närmast, gäller det inte bara järnverket utan även posten, som har försvunnit, och SJ. Regeringen har ett visst ansvar här och dessutom ett visst ekonomiskt ansvar för landstingens verksamhet. Nu hotas t.ex. verksamheten vid lasarettet i Avesta. Det är förödande. När det gäller investeringar i infrastukturen går de oss förbi. Om man skall bygga en järnväg till Dalarna för snabbtåg, då skall den gå förbi Avesta. Avesta är som kommun oerhört utsatt och befinner sig i ett oerhört allvarligt läge. Man behöver extraordinära insatser från regeringens sida. Det krävs nya arbeten. Både på kort och lång sikt är det nya arbeten det handlar om. Vem skall fixa dessa jobb? Det handlar naturligtvis även om utbildning. Det är jättebra med en bred utbildning, men när man är klar med utbildningen skall det finnas arbete. Är det marknaden som skall fixa de offensiva satsningarna. Det måste vara någonting alldeles speciellt för Avesta, annars försvinner den orten, som industriort, från kartan snart. Har regeringen någonting som kan ge Avesta ett hopp?

Herr talman! Ja, men detta känns så oerhört hopplöst, t.ex. beträffande södra Dalarna. Det kan ju knappast bero på låga löneavtal, ecun eller någonting annat. Det är inte bara detta att Avesta ligger Bergslagen, utan det ligger i kläm mellan olika centra här. Det är därför jag talar om extraordinära åtgärder. Man åker förbi Avesta på olika sätt. Man klagar mycket bittert i den här regionen över detta. Man har under lång tid byggt hela sin verksamhet på Avesta AB. Arbetsmarknadsministern har ansvar för sitt område, men vad är det för industrisatsningar och andra satsningar som kan ske där? Man ser en minskning av den offentliga verksamheten när det gäller landstinget och lasarettet. Det är ännu mer förödande i dagens läge. Det jag får fram nu är att de politiska makthavarna i samhället inte kan ge människorna något besked.
Herr talman! Får jag understryka, och det tror jag Lars-Ove Hagberg är väl medveten om, att jag inte i någon gömma på arbetsmarknadsdepartementet har ett kassaskåp med industriarbeten som jag kan plocka fram vid lämpligt tillfälle. Jag har ansvaret för att se till den ekonomiska utvecklingen, t.ex. räntorna, som man inte får underskatta när det gäller dessa orter i Bergslagen. Ju lägre de är och ju mindre av klippsatsningar, desto mer får man av industriella satsningar som är lönsamma och som gynnar hela vår industri. Staten måste tillhandahålla medel, resurser, ansvar och förutsättningar, men kunskapen och ansvaret skall läggas i handen på regionerna. Jag vet att det pågår mycket arbete på de här orterna. I den mån regeringen och statsmakterna kan bidra till den här utvecklingen gör vi det också och kommer att göra det i fortsättningen. Men underskatta inte de långsiktiga satsningarna som räntorna! Därför har även ecun betydelse för en liten ort som
Herr talman! Vi skall inte ha någon ekonomisk debatt, men det kan också vara oerhört farligt att knyta sig till marken, som man gör med ecun. Det kan även slå tillbaka. Vi är inte säkra på det. Just nu är det lägre räntor och bättre investeringsklimat. Jag hade naturligtvis någonstans hoppats att en socialdemokratisk minister ändå skulle säga att nu har vi dessa AP-fonder och vi skall försöka att tänja så långt vi kan i Statsföretags ansvar när Jonssonföretaget Avseta AB sviker den här marknaden så kapitalt. Men det kanske var detta som skulle kunna vara räddningen på medellång sikt. På kort sikt behövs det mycket utbildningsinsatser, det behövs insatser från länsstyrelsen för att se till att människor inte behöver gå arbetslösa en längre tid när de är beredda att nya jobb. Men vad händer i nästa skede? Där ser jag inga aktörer på marknaden som kan komma in. Det finns för närvarande inga lämpliga aktörer där. De aktörer som finns gör praktiskt taget ingenting utan de lägger ned.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att komma till rätta med de kraftiga prishöjningarna i taxibranschen, förbättra kundens möjligheter till prisjämförelser och motverka utvecklingen av oseriös verksamhet. Bakgrunden till frågan är att transportrådet nyligen lämnat en rapport om hur avregleringen fallit ut under det första halvåret. Före avregleringen av taxi förekom många klagomål över taxibranschens sätt att sköta verksamheten, särskilt i storstadsområdena. Klagomålen gällde framför allt svårigheterna att komma fram till beställningscentralerna och att över huvud taget få tag i taxi vissa tider. Vidare ställde vissa större kundgrupper krav på att taxitrafiken skulle stå till tjänst med bättre service, större kapacitet och tillgänglighet, samverkan med andra färdmedel och möjlighet att utföra nya transportuppdrag. Bakom beslutet om avreglering låg ett konstaterande av att regleringen var ett trubbigt medel att uppnå en god trafikförsörjning och ett hinder för de nya idéer som började utvecklas inom taxibranschen. Det på sikt gynnsammaste för taxibranschens utveckling mot större effektivitet och serviceförmåga bedömdes vara att det skapades en konkurrenssituation genom en friare etableringsrätt och taxesättning. Av transportrådets rapport framgår att taxiresorna blivit dyrare och att prisjämförelser mellan olika taxiföretag är svåra att göra. Rapporten visar emellertid att det viktigaste motivet för avregleringen, nämligen en bättre tillgång på taxibilar och en bättre service, har uppfyllts. Avregleringen av taxi skedde för mindre än ett år sedan. Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare avregleringar på yrkestrafikområdet var det att vänta att det skulle bli en viss turbulens under en tid efter avregleringen. Utövarna inom branschen och berörda myndigheter -- hit räknar jag även trafikhuvudmännen, kommuner och landsting som alla har fått uppgifter i det nya systemet -- måste få pröva sig fram för att finna sina former i detta. Jag följer utvecklingen inom taxinäringen med intresse. Redan före avregleringen bestämdes att en uppföljning skulle ske av denna. Transportrådets rapport och andra rapporter om följderna av avregleringen kommer att ligga till grund för denna utvärdering. Jag räknar med att det arbetet kan påbörjas redan under år 1991. Jag är självfallet beredd att vidta åtgärder om utvärderingen visar att det föreligger behov därav.
Herr talman! Jag tackar först statsrådet för svaret. Jag tror att många haft på känn det som transportrådets utredning har verifierat, nämligen att taxis priser har gått upp mycket kraftigt. I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988, då beslutet om avreglering fattades, framfördes det klagomål mot den höga nivån på taxan som då rådde, och det sades att ökad konkurrens skulle vara till gagn för kunderna. Hitintills har resultatet var mycket magert. Jag kan inte låta bli att filosofera något kring att marknadsekonomiska lösningar är bra, men de har trots allt sina begränsningar. Detta är ett område som visar att det finns begränsningar och att regleringar i viss utsträckning kan vara nödvändiga. Vi kan nu se att taxi har utnyttjat situationen till att höja sina priser. Mig förvånar det inte. Enligt transportrådet har man höjt priserna med 15 % medan kostnadsutvecklingen bara har varit 5 %. Detta gäller enbart andra halvåret 1990. Då är inte momspålägget inräknat, eftersom det kom först Ser man till konsumentresorna har priserna ökat med 19 % och i glesbygden med 25 %. Jag menar att avregleringen delvis har öppnat för dessa rejäla prishöjningar. Hur skall det för övrigt vara möjligt att uppnå en fungerande konkurrens i glesbygden med kanske ett till tre företag? Hur skall det vara möjligt att få en väl fungerande prisinformation när man har bråttom och skall välja en taxibil? Visst finns det positiva effekter, bl.a. de som statsrådet nämnde. Vi har exempelvis fått många fler bilar, särskilt i Stockholm. Nu har vi trots allt valt avregleringsvägen. Jag noterar att statsrådet i sitt svar sade att det kommer att ske en utvärdering, och det är mycket positivt. Samtidigt är det bråttom med åtgärder för en ökad prispress. Har statsrådet någon åsikt om vilka åtgärder man kan tänkas vidta för att få ner priserna i glesbygden och kunna göra prisjämförelser osv.?

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av rapporterna om mycket höga olyckstal för alkoholpåverkade i trafiken. Bakgrunden till frågan är att trafiksäkerhetsverket i en undersökning i samarbete med statens rättskemiska laboratorium kommit fram till att andelen omkomna i trafiken på grund av alkohol är högre än man tidigare ansett. Det är viktigt att undersökningar av det här slaget genomförs. De uppgifter som nu har kommit fram måste givetvis tas på stort allvar. Riksdagen har antagit en ny lag om trafiknykterhetsbrotten, som trädde i kraft för mindre än ett år sedan. Den innebär som bekant bl.a. att den högsta tillåtna promillegränsen sänktes från 0,5 till 0,2 promille. Regeringen avser att inom den närmaste tiden lämna ett uppdrag om utvärdering av den reformen. Även om den undersökning som Elver Jonsson refererar till inte direkt berör den nya lagstiftningen, utgår jag från att resultatet av undersökningen kommer att beaktas i det sammanhanget. Det är väl dokumenterat att risken för upptäkt är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förmå människor att efterleva trafikreglerna. Detta torde också gälla beträffande bilkörning i alkoholpåverkat tillstånd. Regeringen har nyligen beslutat om direktiv till en utredning med syfte att uppnå en större effektivitet i polisens trafikövervakande verksamhet. Jag har goda förhoppningar om att både den nya trafiknykterhetslagstiftningen och en effektiviserad trafikövervakning på sikt kommer att nedbringa de höga olyckstalen för alkoholpåverkade i trafiken.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Låt mig först säga att kommunikation är något mycket positivt. Vi hörde nyss att statsrådet och en av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna kommer att göra en gemensam resa till något trevligt i kväll. Samtidigt måste man säga att trafiken också har ett högt pris genom de alltför många olyckor som leder till svåra skador och död. Nu har det kommit en rapport som säger att den största enskilda faktorn är alkoholen, och det är därför viktigt att göra någonting åt det. Statsrådet instämmer i detta, något som jag både uppskattar och förväntade mig. Självfallet finns det brister. En sådan brist är den signal vi fått när det gäller påföljder för grovt rattfylleri. Antalet människor som dömts till fängelsepåföljd för detta brott har drastiskt minskat. Många har dömts till annan påföljd, som betraktats som mindre sträng, och jag tror inte att detta är bra. Statsrådet nämnde den kontrollerande uppgiften. Det finns alltför för få rörliga poliser samtidigt som det finns många gånger fler lapplisor, som givetvis har sin uppgift, men jag anser att vi skall lägga tyngdpunkten på annat. En annan viktig sak är det förebyggande arbetet, och där bör frågan om nykterhet på väg aktualiseras ännu mer. Jag anser att det måste till ett helt batteri av åtgärder och att det finns mer att göra när det gäller utbildning och annat. Men framför allt måste man angripa de stora och tunga olycksfaktorerna, och dit hör alkoholen. En fördel med att dra ner antalet trafikolyckor via en bättre nykterhet är att detta inte belastar budgeten. Det är någonting som både kommunikationsministern och finansministern kommer att uppskatta. Jag skulle gärna se att kommunikationsministern skulle säga att han är beredd att ta nya fräscha tag i denna fråga. Ett sådant löfte skulle jag uppskatta.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som kommunikationsministern säger, att Sverige uppvisar en relativt bra bild när det gäller antalet olyckor. Men det är klart att vi också har en del fördelar som gör det möjligt. Vad som är oroande och som jag har tagit upp i min fråga är den nya bild som växer fram -- andelen alkoholpåverkade är långt större än myndigheter och politiker trott; därför behövs det särskilda insatser. Nu nämnde statsrådet här att en viktig väg är folkupplysning. Jag skulle gärna se att statsrådet i något av sina stora sommartal tar upp betydelsen av en bättre trafiknykterhet -- det är, som jag sade, den enskilda insats utan budgetbelastning som skulle förbättra trafiksäkerheten mest. Det är väl någonting som vi gemensamt borde ta tag i.

Herr talman! Tack för svaret, Georg Andersson. Jag har velat koncentrera den här frågan på ett mycket svårt område inom säkerheten i järnvägstrafiken, nämligen ATC. Jag håller med Georg Andersson om att järnvägen är det säkraste landtransportmedlet. Det är bl.a. därför som jag och mitt parti pläderar så starkt för järnvägen och vill ha mer pengar till den. Det var tyvärr inte så att vi förra veckan fick reda på hur mycket pengar järnvägen skall få. Där är vi inte överens. Sköldingeolyckan handlade om ett balisfel. Det var en mikroskopisk spricka i ett litet stift i balisen, som falerade. Datorerna reagerade på felet med ett larm om balisfel, precis det som skulle ske, alltså med en speciell ton. Driftbromsen träder då i kraft, men så släcks också ATC-panelen -- det är också vad som skall ske. När ATC-panelen släcks är en förare som är ovan vid att föra fram ett tåg som har ATC-system illa ute. Han hamnar då ofta i det ATC-beteende som jag här har velat aktualisera. Att jag har tagit upp det beror på mina många kontakter på senare tid med lokförare som är allvarligt oroade. Om man nu utvecklar, kanske t.o.m. forcerar, ATC-systemet som Georg Andersson här tar upp och det sker en utveckling i ett steg två så snabbt som nu kommer att ske utan att man har utvärderat bl.a. de fel som kan inträffa i ATC-systemet och lokförarnas ATC-beteende kan man bygga in ytterligare fel i systemet. Vi kommer nämligen inte att klara av att i det här landet ha enbart järnvägstrafik som är beroende av ATC, utan vi kommer parallellt med detta att ha kvar det gamla optiska systemet.

Herr talman! Det är precis riktigt, Georg Andersson. Sköldingeolyckan visade nämligen att den lokförare som drabbades genom både de mänskliga och de tekniska felen och de människor som drabbades av olyckan var utsatta för vad jag skulle vilja kalla den nya teknikens besvärligheter. Det finns också andra inslag i Sköldingeolyckan som visar att vidareutbildningen är otroligt viktig. Detta hävdar också lokförarna. Just den aktuelle lokföraren tillhörde nämligen den grupp som inte hade fått den vidareutbildning som skulle ha gett honom den erfarenhet han behövde i det här fallet. Även om vi inte skall diskutera krångliga tekniska detaljer -- det är svårt, nästan hopplöst, att göra i en frågedebatt -- vore det bra om Georg Andersson medgav att man innan man alltför snabbt går vidare med ATC-systemet bör utvärdera vad som har skett. Det räcker inte enbart med ekonomiska resurser för detta, utan det handlar om att tillåta att en sådan utvärdering görs. Detta är också vad lokförarna har bett mig framföra till Georg